Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 27 behandlas ett flertal motioner om skattepolitikens inriktning m.m. I reservation 1 av Erik Wärnberg m.fl. liksom i vpk-motionen 1109 tas indexregleringen av skatteskalan upp. Reservanterna menar att inflationens effekter på skatteuttaget bör neutraliseras genom återkommande sänkningar av marginalskatterna och inte genom en indexreglering av skatteskalan. Indexregleringen har sin grund i uppfattningen att det är riksdagen och inte inflationen som bör bestämma skattetryckets höjd och utformning samt att skatteskalan bör ges en utformning som möjliggör också fleråriga löneavtal. Låt mig också erinra om de justeringar av skatteskalan som årligen återkom under perioden 1971-1976, då vi hade socialdemokratisk regering, och som ledde till en allvarlig skärpning av marginalskatten från 50 9 till 60 90 för personer med genomsnittlig industriarbetarlön. Först sedan vi fick borgerliga regeringar och en indexreglering har marginalskatten för dessa inkomsttagare åter kunnat sänkas till ca 50 96. Reservanterna påstår vidare att indexregleringen bidrar till att påskynda inflationen och att den på sikt försvagar statsfinanserna. Låt mig då erinra om att lönekostnaderna under regeringen Palmes tre sista år steg med 67 90 främst på grund av de höga marginalskatterna och de starkt ökade arbetsgivaravgifterna. Detta ledde i sin tur till mycket kraftiga prisstegringar och till försämrad konkurrenskraft, vilket resulterade i ett växande underskott såväl i bytesbalansen som i den statliga budgeten. Slutligen påstår man, herr talman, i reservation 1 att indexregleringen skulle leda till orättvisor mellan högoch låginkomsttagare, därför att inflationen skulle slå hårdare mot skattskyldiga med lägre inkomster. Om jag förstår socialdemokraterna rätt skulle inkomsttagare med låga och vanliga inkomster kompenseras för penningvärdeförsämringen; däremot inte de inkomsttagare som har nominellt högre inkomster, därför att dessa skulle ha bättre möjligheter att skydda sig mot inflationens verkningar. Nu föreligger inte något sådant automatiskt samband mellan inkomst och förmåga att skydda sig mot inflationen. Två barnlösa makar kan båda ha relativt låg inkomst — t.ex. 45 000 kr. vardera — men ändå kan de ha betydligt större skattekraft och betydligt bättre förmåga att skydda sig mot inflationen än en flerbarnsfamilj med en enda relativt hög inkomst på låt oss säga 100 000 kr. De barnlösa låginkomsttagarna ligger i det här fallet ungefär 100 96 över existensminiminivån, medan flerbarnsfamiljen trots en på papperet hög inkomst inte ens når upp till existensminimum om det finns fler än tre barn i familjen. Man kan således inte, som socialdemokraterna gör, sätta likhetstecken mellan inkomst och skatteförmåga och hävda att det skulle vara särskilt rättvist och socialt att skydda vissa inkomsttagare mot inflationens verkningar, däremot inte andra. Jag tänkte genom en tablå på bildskärmen visa vilka inkomster som behövs för att en familj skall kunna nå upp till existensminimum vid en resp. två inkomster. Det är bostadsbidragskommittén som har räknat fram de här uppgifterna. Om två barnlösa makar tillsammans har 30 000 kr., uppnår de existensminimum. Men en barnfamilj som har en enda inkomst och fyra barn måste ha drygt 110 000 kr. för att uppnå existensminimum. Har familjen fem barn, måste den ha mer än 151 000 kr. i inkomst för att uppnå existensminimum. Hur, Valter Kristenson, avser socialdemokraterna att kompensera dessa olika hushållstyper vid de årliga marginalskattejusteringar som de tänker sig? Ni menar väl ändå inte att man skall gå in individuellt och avgöra vilka som behöver kompenseras för inflationen och vilka som inte behöver göra det? Utskottet menar därför att det är rimligt att de fördelningspolitiska avvägningar som har uttryckts genom riksdagens beslut om skatteskalan får bestå tills man fattar beslut om en ändrad avvägning. Det här innebär också att utskottet avstyrker bifall till reservation 1 och till vpk-motionen 1109. Utskottet finner inte heller någon anledning att, som vpk föreslår i motion 1109, upphäva den marginalskattespärr som innebär en garanti för att ingen skattskyldig skall behöva avstå mer än 85 70 av en inkomstökning i skatt. Underskottsavdragen tas upp i bl.a. reservation 2. Socialdemokraterna vill pröva ett system som bygger på den skiss till ett skattesystem som den norska s.k. Kleppemodellen innebär. Det vare mig fjärran att i denna kammare tala om Norgehistorier, men socialdemokraternas stora entusiasm för denna skatteskiss förefaller något svårförståelig. Kleppemodellen innebär en proportionell skatt i botten, där avdrag för räntor, underskott m.m. medges i samma omfattning som nu. Ovanpå detta läggs en progressiv skatt på högre inkomster med begränsad rätt till avdrag. Men varken den norska skissen eller den socialdemokratiska partimotionen ger vid handen vilka avdrag som fullt ut skulle medges. När det gäller att hitta rimliga lösningar på gränsdragningen mellan berättigade och oberättigade avdrag eller mellan t.ex. personliga räntor och förvärvsräntor har ingenting blivit lättare genom Kleppemodellen. Eftersom dessutom skattesatsen skulle stiga och den fulla avdragsrätten upphöra vid en och samma inkomst, uppstår ofrånkomligen en mycket brant backe i skatteskalan med marginalskatteeffekter som kan få Pomperipossa att framstå som en ren idyll. Det skulle också innebära betydande risker för ökat skattefusk om långivaren alltid blir fullt ut beskattad för sina ränteinkomster, medan låntagare i många fall endast skulle få göra ett begränsat avdrag för sina ränteutgifter. Unga familjers möjlighet att skaffa och behålla egnahem torde vidare radikalt försämras, om underskottsavdrag för egnahem inte får fullt ut kvittas mot andra inkomster. Framför allt skulle naturligtvis familjer med endast en inkomst drabbas. Får vidare företagaren inte göra fullt avdrag för underskott i rörelsen, diskrimineras än mer den som vill starta eller bygga ut en verksamhet och som under tiden riskerar förlust. Modellen torde också medföra mycket tvivelaktiga fördelningspolitiska effekter, eftersom de som har kapital alltid kan klara sig ur problemen genom omdisposition av kapitalet, något som den resurssvage inte har möjlighet till. På vpk-håll är man tydligen inte så förtjust i Kleppemodellen. Vpk lanserar i stället ett annat system, som innebär att avdragen skall räknas som avdrag från slutskatten. Jag tror att man skall tänka sig för utomordentligt noga innan man går in för något sådant, därför att det skulle bryta den symmetri mellan den skattemässiga behandlingen av inkomster och utgifter av samma slag som vårt skattesystem bygger på och som gör att det — trots att det utan tvivel har många brister — ändå håller ihop någorlunda. Förslaget skulle också kunna innebära utomordentligt höga marginaleffekter. Vi kan tänka oss en person som har en inkomst av ett extraarbete på 1000 kr. och kanske nödvändiga utgifter för detta arbete på 950 kr. Får då avdragen bara beräknas efter en lägre skatteskala skulle han kunna få marginaleffekter på 300-400-500 96 och kanske t.o.m. värre än så. Utskottet har därför inte kunnat biträda vare sig Kleppemodellen eller vpk:s modell för avdrag. Däremot föreligger full enighet om att otillbörligt utnyttjande av avdragsrätt och underskottsavdrag skall förhindras. En utredning med det syftet kommer att tillsättas inom kort. Vad det gäller är att finna ett system som förhindrar missbruk utan att samtidigt drabba de korrekta avdragen eller slå mot småhusägares ränteutgifter. Också avgränsningen av hobbyliknande verksamhet torde komma att behandlas i den här utredningen. Direktiven är ännu inte helt klara. Vad sammansättningen av utredningen beträffar tycks Tommy Franzén vara mer informerad än vad jag är. Regeringen har också tillsatt en särskild kommitté för att se över beskattningsreglerna för familjeföretag. Där är en av uppgifterna att uppmärksamma delägares nuvarande rätt att avräkna underskott i bolagets verksamhet mot egna inkomster. Utskottet vill också erinra om den s.k. realbeskattningskommitténs arbete. Med detta ber jag att få yrka avslag på reservation 2 och vpk-motionen 1109. Jag vill också med anledning av vad Sven Henricsson sade om villaägare kontra dem som bor i hyreshus påpeka att det är en mycket medveten ambition från regeringens sida att utforma både de räntesubventionerade räntelånen och skattesystemet på ett sådant sätt att det skall råda neutralitet mellan olika boendeformer, så att inte den ena boendeformen gynnas på den andras bekostnad. Herr talman! I reservation 3 liksom i vpk-motion 1597 tas frågan om en produktionsbeskattning upp. I reservation 3 skriver de socialdemokratiska reservanterna: ”Av ett väl fungerande skattesystem bör kunna krävas att det av medborgarna upplevs som rättvist.” Det bör bl.a. ”effektivt motverka skatteflykt och skattefusk”, och det ”bör vara utformat så att det uppmuntrar till arbete och sparande och inte gynnar spekulation och improduktiva placeringar”. Eftersom man från socialdemokratiskt håll numera tycks inse vådan av höga marginalskatter, liksom vikten av att det måste löna sig att arbeta, är vi uppenbarligen helt överens så långt. Men intressant är att de socialdemokratiska reservanterna därefter konstaterar att det svenska skattesystemet inte uppfyller dessa grundläggande krav på rättvisa och effektivitet. Ändå har det i sina huvudsakliga drag utformats under den tid då socialdemokraterna själva satt i regeringsställning. Också från borgerligt håll menar vi att det fortfarande finns många brister i skattesystemet som vi successivt försöker rätta till, bl.a. genom de utredningar som jag tidigare nämnde och genom att fortsätta den successiva sänkningen av marginalskatterna i vanliga inkomstlägen. Men hur vill då socialdemokraterna komma till rätta med bristerna? Förutom Kleppesystemet, vilket, som jag visat, knappast skulle motverka skatteflykt och improduktiva placeringar eller öka rättvisan, ser man uppenbarligen en produktionsfaktorskatt, en proms, som lösningen på många problem. Dess värre har det utredningsarbete som hittills skett i fråga om promsen — där socialdemokraterna också varit representerade — inte i något avseende kunnat bekräfta de förhoppningar som socialdemokraterna fäster vid en sådan skatt. Promsen skulle innebära ytterligare krångel och byråkrati för de skattskyldiga och för myndigheterna. Promsen skulle också kraftigt urholka löneutrymmet. Kan inte promsen övervältras på löntagarna — och allt talar väl för att det inte är möjligt — så måste promsen i stället läggas ovanpå övriga kostnader. Detta skulle ytterligare driva på inflationen, och eftersom promsen inte kan avräknas vid export skulle det ytterligare försämra svenska varors konkurrensförmåga här hemma och på utlandsmarknaden. Visst behöver vi skatter — och t.o.m. ganska höga sådana. Men det är ändå inte skatterna som skapar vårt välstånd, utan det är produktivt arbete och produktiva investeringar. En proms i en situation då vi behöver förbättra — inte försämra — näringslivets konkurrensförmåga och hålla nere priserna vore nog inte den allra bästa medicinen. Nr 115 Bruttoskattekommitténs betänkande har varit på remiss och är nu föremål för överväganden inom regeringskansliet. Det är mycket sannolikt att dessa överväganden leder till att utredningsarbetet kommer att fortsätta. Med hänvisning till det anförda ber jag att få yrka avslag på reservationen 3 liksom på vpk-motionen. Låt mig till sist nämna ytterligare ett par vpk-motioner. fonderingar i form av avskrivning och nedskrivning begränsas, att driftkostnadsbegreppet ges en snävare innebörd och att beskattningen av utdelningar skärps genom en egenavgift på utdelade vinster. Riksdagen antog förra våren ändrade regler för beskattning av företag med bl.a. möjligheter för olika kategorier rörelseinnehavare att bygga upp | obeskattade reserver och att fördela inkomsterna mellan olika år. Även det | s.k. Annellavdraget berörs av de nya bestämmelserna. Utskottet menar att det inte finns någon anledning att nu ompröva dessa bestämmelser, som till stor del träder i kraft först vid nästa års taxering. Tvärtom finns det anledning att vidta ytterligare åtgärder för att minska dubbelbeskattningen på aktier.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

Herr talman! Låt mig först få säga till Ingegerd Troedsson att hon läser våra reservationer till skatteutskottets betänkande som en viss potentat läser Bibeln. Hon läser in mycket, mycket mer än vad som står i den text som reservationerna innehåller. Hon tar också in lönerörelser 1974, 1975 och 1976, precis som om det var den dåvarande socialdemokratiska regeringen som bestämde lönepolitiken i landet. Vi har hela tiden slagits för att arbetsmarknadens parter skall ha frihet att göra upp avtalet. Det är skillnad i dessa dagar med en borgerlig regering somt.o.m. hade tänkt lagstifta om ett lönestopp— men efter nej från olika håll ångrade man sig. Det hade verkligen varit att klampa in i arbetsmarknadens parters fria förhandlingsrätt. Jag skulle förmoda att de lönehöjningar som genomfördes 1975 och 1976 hade godkänts både av LO, TCO, SACO, Arbetsgivareföreningen, staten, kommunerna och landstingen. Det var alltså flera parter inblandade, däremot inte den socialdemokratiska regeringen. I vår reservation nr 1 har vi pekat på vilka dåliga effekter en indexreglering av skatterna får. Dels gynnar den höginkomsttagare på bekostnad av 138 människor med låga inkomster, dels leder den till — vilket är mycket allvarligt —- dåliga statliga finanser. År 1976 hade vi, fru Troedsson, en samlad statsskuld på ungefär 65 miljarder. I dag har vi efter fyra års borgerligt regerande en samlad statsskuld på ca 190 miljarder — den har några veckor t.o.m. varit över 200 miljarder. Det är i stor utsträckning indexregleringen av skattesystemet som på ett avgörande sätt har bidragit till denna samlade statsskuld, som kommande generationer får betala. Vi har föreslagit den modell som tillämpades av riksdagsmajoriteten i början på 1970-talet, nämligen att vi ändrar skatteskalorna varje år. För att kompensera staten för de minskade inkomster som staten då får ökar man skatterna på något annat område så att staten totalt sett har samma inkomster. När det gäller reservationen om reformering av avdragssystemet ber jag Tommy Franzén eller Ingegerd Troedsson att tala om för mig var i reservationen eller motionen som det står att Kleppemodellen skulle vara det allena saliggörande för det fortsatta utredningsarbetet.
Herr talman! Jag måste börja med att rätta Ingegerd Troedsson. Hon sade att Sven Henricsson hade talat om likställighet i boendet, men det var faktiskt jag som gjorde det. Beträffande avdragen sade Ingegerd Troedsson att det otillbörliga utnyttjandet skall utredas.

Nu säger Ingegerd Troedsson att det är otillbörligt utnyttjande som skall utredas. Då vill jag ställa en konkret fråga till Ingegerd Troedsson, och jag hoppas att jag får ett konkret svar. Vad innebär otillbörligt utnyttjande i detta fall? Innebär det exempelvis att man lånar upp för lyxkonsumtion? Innebär det att man lånar upp för konsumtion rent allmänt med hjälp av kreditkort och liknande med höga räntor som man kan göra avdrag för i sin deklaration? Det är en frågeställning som måste belysas om vi skall kunna ta ställning till huruvida det som står i utskottsbetänkandet överensstämmer med vad Ingegerd Troedsson egentligen menar. Ett slopande av underskottsavdragen för egnahem drabbar unga människor, säger Ingegerd Troedsson.

Vi i vpk kan tänka oss en övergångsform som innebär att nuvarande ägare kan få behålla sina ränteavdrag, även om räntekostnaderna överskrider ett tänkt tak. Detta får alltså vara en övergångsbestämmelse som gäller så länge nuvarande ägare bor i fastigheten. Därefter får man tillämpa regler om ett räntetak.

Herr talman! Jag vill först försäkra Valter Kristenson att jag med största uppmärksamhet läser inte bara socialdemokraternas reservationer utan också de bakomliggande motionerna. Valter Kristenson tog upp friheten att träffa avtal på arbetsmarknaden. Den friheten hoppas jag verkligen skall bestå. Men när det gäller indexregleringen av skatterna säger socialdemokraterna i sin reservation att den bidrar till att påskynda inflationen. Vad jag i mitt inlägg ville påvisa var att socialdemokraternas årliga justeringar av marginalskatterna ledde dels till en mycket kraftig höjning av marginalskatterna i vanliga inkomstlägen, dels till betydande lönehöjningar för att kompensera skatterna, vilket i sin tur drev på inflationen i en takt som vi tidigare inte hade skådat. Indexregleringen är i motsats till socialdemokraternas skattejusteringar en garanti för att marginalskatterna inte knuffas upp. Jag tycker också, Valter Kristenson, att man bör beakta sociala skäl. Menar socialdemokraterna verkligen att man inte skall kompensera t.ex. en mångbarnsfamilj med en enda inkomst på kanske 90 000 kr. för inflationens härjningar, medan man däremot skall ge full kompensation åt två förvärvsarbetande barnlösa makar med betydligt lägre inkomst? Om så är fallet har vi inte riktigt samma uppfattning om begreppet solidaritet. Sedan hälsar jag med stor tillfredsställelse att socialdemokraternas orimliga förtjusning över Kleppemodellen nu tydligen har lagt sig. Men förtjusningen var nog så märkbar vid den presskonferens där Kleppemodellen presenterades som det nära nog allena saliggörande. Jag tycker att det är klokt om socialdemokraterna nu iakttar en större försiktighet i sin attityd till den modellen, som inte väckt någon våldsam entusiasm ens i sitt hemland. Så till Tommy Franzén. Jag ber om ursäkt att jag använde fel namn. I skatteutskottets betänkande före jul, då vi beställde en utredning om underskottsavdragen, står det just att det är ett otillbörligt utnyttjande av avdragsrätten som bör beivras. Jag kan inte nu tala om vad som är otillbörligt utnyttjande och vad som inte är det. Jag delar budgetministerns uppfattning att den här utredningen kommer att få ett av de allra svåraste uppdrag som en utredning någonsin fått. Men jag är säker på att man kommer att göra allt vad man kan för att skilja ut sådana avdrag som inte kan tolereras och som alltså är just otillbörliga från de helt legitima avdragen.
Herr talman! Ingegerd Troedsson erkänner nu att det inte står någonting om Kleppemodellen i reservationen. Men jag vill gärna ha sagt till Ingegerd Troedsson att Kleppemodellen, som är hämtad från Norge, är en av de tänkta modeller som ett utredningsarbete kan bedrivas efter. Själv har jag en viss stark sympati för denna modell. När det gäller avdragen sade Ingegerd Troedsson i sitt första anförande att ett eventuellt räntetak skulle komma att påverka egnahemsboendet framför allt för unga människor. Vi har resonerat utifrån den förutsättningen att i de fall där man bor i egnahem med rimlig standard, med rimlig storlek osv. får ränteavdragen betraktas som en kostnad för bostaden. Då skall räntan vara avdragsgill, eftersom å andra sidan också en viss procent av fastighetens taxeringsvärde tas upp som intäkt. Det skulle vara mycket. upplysande för kammarens ledamöter, om Ingegerd Troedsson ville säga ifrån att hon är beredd att avskaffa avdrag för underskottsräntor på lån som tas upp i samband med t.ex. köp av en stor segelbåt eller en motorbåt eller av konst eller underskottsräntor på lån för att finansiera en kapitalplacering. Fru Troedsson talade samtidigt om att man nu aviserar framläggandet av en proposition om avskaffande av dubbelbeskattningen av aktier. Man kan ju ta upp lån med avdragsgill gäldränta och placera pengarna i aktier, och sådana transaktioner skulle då bli ännu gynnsammare än nu. Jag hann i mitt förra anförande inte svara på frågan om produktionsfaktorbeskattningen. Utredningens borgerliga majoritet skriver ju att den är föremål för övervägande i regeringens kansli. Ni är alltså inte helt och hållet motståndare till tanken på införandet av en produktionsfaktorbeskattning. I sitt senaste anförande sade Ingegerd Troedsson att inflationen under de sista åren av socialdemokraternas tid i regeringen var av tidigare aldrig skådat slag. Ja, det är möjligt, men det hade många olika orsaker: löneförhöjningar, oljeprishöjningar osv. Men nu sitter Ingegerd Troedssons egen partiordförande som ekonomiminister, och vi har en inflationstakt som är högre än vad den någonsin har varit. Det beror inte bara på oljeprishöjningarna utan över huvud taget på dåligt skötta statsfinanser.

Herr talman! Ingegerd Troedsson kunde inte svara på frågan vad det otillbörliga utnyttjandet av underskottsavdragen innebar. Jag skulle vilja påstå att den utveckling vi har haft över huvud taget på lånemarknaden definitivt inte är statsfinansiellt fördelaktig. Den ekonomiska situation vi befinner oss i hjälps avgjort inte upp av att människor i än högre utsträckning handlar på kredit — en kredit vars kostnader de sedan får göra avdrag för i sin deklaration. Det gäller oavsett om det är fråga om lyxkonsumtion, av båtar eller liknande, eller vanliga inköp av t.ex. kläder på köpkort osv. Jag vill påstå att alla underskottsavdrag av den modellen är otillbörliga och borde slopas. Nu är jag rädd för att jag och Ingegerd Troedsson — liksom också utskottsmajoriteten — har olika uppfattning i denna fråga, och därför vill jag för säkerhets skull hemställa om bifall till yrkandet 1 i motionen 1109. När Ingegerd Troedsson tar upp frågan om att ersätta avdrag från inkomst med avdrag från skatt säger hon att det bryter mot en symmetri i den svenska beskattningen. Ja, det må det göra. Men det finns inget som säger att en dålig företeelse som har funnits i ett stort antal år måste bibehållas bara på grund av detta förhållande. Någon gång borde man komma underfund med att det man sysslar med är en galenskap. Jag kan inte förstå att det skulle vara ett olämpligt brott mot symmetrin att ett reseavdrag exempelvis för en vanlig arbetare får samma värde som en höginkomsttagares avdrag för motsvarande resekostnad, räknat i antal kronor. En normal inkomsttagare får för ett reseavdrag på 1000 kr. en skattelindring om kanske 500 kr. genom avdrag från inkomsten i sin deklaration medan en höginkomsttagare med motsvarande resekostnad får en subvention med 850 kr. Jag förstår inte att det är någon speciellt god symmetri att den enes reseavdrag skall vara mera värt än den andres i ett sådant fall. Vad slutligen gäller utredningsssammansättningen är jag övertygad om att Ingegerd Troedsson lika väl som jag känner till att vänsterpartiet kommunisterna ställt sig utanför utredningen och att det är moderaternas agerande som ligger bakom det.

Herr talman! Om Valter Kristenson läser den socialdemokratiska partimotionen 1104 s. 11 och 12 skall han finna ett lovprisande av Kleppemodellen, även om man inte där kallar den så. Jag har använt det namnet därför att de allra flesta vet vad Kleppemodellen innebär. Man slutar med att säga, att arbetet med att anpassa detta nya system till svenska förhållanden skall fortsätta. I reservation 2 tar man också upp Kleppemodellen, även om man inte heller där använder det namnet. Man säger att det av motionärerna anvisade systemet, som f. ö. har en motsvarighet i England, bör prövas också i Sverige. Så några ord om de personliga ränteutgifterna. Först och främst skall vi ha klart för oss att höginkomsttagarnas underskottsavdrag för personliga räntor utgör en försvinnande liten del av de totala underskottsavdragen. Jag tycker det vore utmärkt om man kunde finna en metod att särskilja räntor på lyxbetonad konsumtion och begränsa avdragen för den typen av räntor. En av avsikterna med denna utredning är väl också att nå därhän. Men socialdemokraterna har varken i sin motion eller reservation kunnat anvisa någon modell för hur man skall skilja ut personliga räntor från förvärvsräntor av olika slag. Jag håller med Valter Kristenson om att inflationen är hög. Det står också helt klart att en mycket bidragande orsak till det härrör sig från oljeprishöjningarna. Men just därför år det så viktigt att vi inte ger inflationen en ytterligare skjuts uppåt genom att lägga på en proms som, eftersom den inte kan övervältras, skulle innebära en direkt kostnadspress uppåt. Om det, Tommy Franzén, stod helt klart vad som utgör ett otillbörligt utnyttjande av avdragen, då skulle varken socialdemokraterna, vpk eller de borgerliga partierna ha behövt anhålla om att en utredning skall tillsättas för att ta reda på det. Sedan är det väl inte så svårt att förstå att den vanlige inkomsttagaren som gör ett extraarbete för 1000 kr. och samtidigt har reseutlägg för samma belopp rimligen inte skall betala någon skatt för denna extrainkomst. Men samma sak bör också gälla för den höginkomsttagare som tjänar I 000 extra och har reseutgifter för samma belopp. Han skall väl inte behöva betala åtskilliga hundralappar i skatt på en inkomst som redan har försvunnit genom resekostnaderna.

Kommuner och landsting har fått ta på sig en allt större uppgift då det gällt omsorg om människorna. Ansvaret för bostäder, sjukoch hälsovård, vård om de gamla och barnen, undervisningen, miljön, trafiken och efter hand även arbetsmöjligheter har i ökad omfattning blivit en kommunal angelägenhet. Stora befolkningsomflyttningar med avfolkning och sviktande skatteunderlag i vissa områden samt stark koncentration och köproblem i andra områden har ställt ständigt ökade krav på kommunernas ekonomi. Statliga beslut har inneburit nya kommunala uppgifter och, i konsekvens härmed, utgifter. Eftersom staten inte samtidigt har ställt tillräckliga ekonomiska resurser till kommunernas förfogande, har kommunerna nödgats företa ständiga höjningar av utdebiteringen. Medelutdebiteringen har fördubblats sedan 1960 och tredubblats sedan 1950, och kommunalekonomiska utredningen beräknar en utdebitering på 36 kr. i mitten av 1980-talet, om inte särskilda åtgärder vidtas. I skattedebatten förbises ofta kommunalskatten, som dock är betydligt tyngre än den direkta statsskatten för de allra flesta inkomsttagare. Jag vill erinra om den debatt som vi alldeles nyss har upplevt. Den handlade till övervägande del just om statsskatten, medan kommunalskatten, som jag sade, är avsevärt tyngre än den direkta statsskatten — i varje fall för de flesta. En allt större del av samhällets utgifter finansieras via proportionell kommunalskatt i stället för via progressiv statsskatt. En oråttvis fördelning av skattebördan blir följden, eftersom — utan hänsyn till den totala inkomsten — skatten per intjänt hundralapp blir lika stor för lågoch medelinkomsttagaren som för höginkomsttagaren, Men skatten blir dessutom orättvist fördelad mellan kommuner med skilda förutsättningar. Ta t.ex. Strömsunds kommun, som har landets högsta kommunalskatt på 32:70 kr., och jämför med Danderyd utanför Stockholm, som har landets lägsta kommunalskatt på 25:25 kr. Dagens Nyheter publicerade den 14 januari en undersökning, som visar att en lärarfamilj i Strömsund får betala drygt 10 000 kr. mer i kommunalskatt än vad en motsvarande familj i Danderyd behöver betala. Ändå får kommuninvånarna i Danderyd en bättre kommunal service än invånarna i det skattetyngda Strömsund. Detta är en orättvisa som enbart den motiverar en utredning om en statskommunal progressiv enhetsskatt. Som bekant pågår en borgerlig offensiv mot den s.k. offentliga sektorns expansion. Man gör gällande att kommunerna tillåter en alltför hög expansionstakt, då i stället allvarlig brist råder i fråga om barnomsorg, sjukoch hälsovård, åldringsvård, bostäder, kollektivtrafik m.m. På många håll i exempelvis Norrland måste kommunerna dessutom satsa betydande resurser för att klara sysselsättningen i form av beredskapsarbeten, lokaler för sysselsättning och liknande. Problemen löses inte heller med att tvinga på kommunerna ett s.k. skattetak eller genom en fördröjning av det kommunala skatteutjämningsbidraget i enlighet med regeringens förslag till årets riksdag. Med sådana åtgärder förvärras i många kommuner och landsting den ekonomiska situationen. En åtstramning får också svåra konsekvenser för sysselsättningen. Olika utredningar har som bekant kommit fram till att ökningen av sysselsättningen skall ske framför allt inom den offentliga sektorn. Förväntningarna är höga på kommuner och landsting i detta avseende, men om resurserna begränsas enligt regeringens intentioner, torde verkningarna i stället bli negativa för sysselsättningen. Jag har här sökt anföra några exempel på kommunalekonomiska problem. Vänsterpartiet kommunisterna företräder en skattepolitisk linje, som syftar till utjämning av inkomstoch förmögenhetsskillnaderna och en rättvisare fördelning av skattebördorna. Vårt parti har länge förespråkat ökade statsbidrag till kommuner och landsting. En otillräcklig statsbidragsgivning leder till skattehöjningar och stoppar en nödvändig utbyggnad av den kommunala verksamheten. Det är mot denna bakgrund man skall se vårt förslag i motion 611 om utredning av frågan om övergång till statskommunal progressiv enhetsskatt, dvs. en för stat och kommun gemensam skatt. Utskottet vill utesluta en sådan utredning av ”hänsyn till den kommunala självstyrelsen”. I själva verket har statliga ålägganden på kommunerna medfört finansiella problem som i mycket hög grad begränsar den kommunala självstyrelsen i nuläget. Det torde i stället snarare förhålla sig så att ett nytt, mera solidariskt skattesystem av den typ vpk skissat i sin motion skulle möjliggöra finansiering av den grundläggande sociala, medicinska och kulturella omvårdnaden och därmed öka förutsättningarna för den kommunala självstyrelsens praktik. Vi menar att de skatteutredningar som arbetar främst syftar till vissa förändringar inom ramen för rådande system. Den skattepolitiska debatt som förs i pressen däremot har ofta aktualiserat helt andra, mera genomgripande och principiellt nya skatteformer än de nuvarande. Vårt förslag syftar till en utredning rörande en total omläggning av skattesystemet. Så några ord om den andra motionen, 1854, i vilken föreslås slopad mervärdeskatteeffekt på livsmedel. Genom nu utgående livsmedelssubventioner kan man säga att detta krav är tillgodosett ungefär till hälften. Vpk:s förslag innebär alltså att den resterande momseffekten måste bort. Härigenom åstadkommes en betydande lättnad för de breda konsumentgrupperna, inte minst barnfamiljerna som har större behov av livsmedel än andra och därmed får betala mera i skatt på maten än andra. Utskottet upprepar nu de tidigare skattetekniska invändningarna mot förslaget. Dessa svårigheter är starkt uppförstorade. I många länder har man sedan länge varierande momsuttag på skilda varugrupper, och det kan f. ö. nämnas att t.o.m. de svenska livsmedelshandlarnas organisation numera uttalat sig för att acceptera ett borttagande av mervärdeskatteeffekten på livsmedel. Under den nu pågående avtalsrörelsen har från breda fackliga grupper ställts krav i motionens riktning. Herr talman! I samma motion ställer vi ett förslag som innebär ett stärkande av statsbudgeten. En arbetsgivaravgift beräknad med 1 96 på företagens omsättning skulle till statskassan inbringa minst 6 miljarder kr., även om därvid — som vi föreslår — kommuner och landsting skulle undantas. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till motionerna 1979 80:1854, punkterna 1 och 3.
Herr talman! Det finns all anledning att instämma i vad Sven Henricsson säger om att det är viktigt att förhindra ytterligare kommunala skattehöjningar, inte minst med tanke på deras effekt för låginkomsttagare. Under de borgerliga regeringarna har också statsbidragen till kommunerna ökat mer än någonsin tidigare, framför allt bidragen till de kommuner som har låg skattekraft, många barn eller många äldre. Däremot kan vi knappast se att det skulle vara någon lösning att gå över till en statskommunal enhetsskatt som vpk vill. Utskottet har tidigare vid många tillfällen behandlat sådana yrkanden och finner inte heller nu skäl till att medverka till en sådan ändring i skattesystemet. Övergång till en statskommunal enhetsskatt skulle för det första minska den kommunala självstyrelsen och den skulle för det andra inte skapa några som helst nya resurser, som i något avseende skulle underlätta för kommunerna. Sven Henricsson tar också upp mervärdeskatten på livsmedel, men nu heter det inte längre mervärdeskatten utan mervärdeskatteeffekten — i motion 1854 vill man att den skall slopas. Man vill också att riksdagen skall föreläggas förslag om en arbetsgivaravgift på företagens omsättning. När det gäller mervärdeskatten anser utskottet att riksdagen bör vidhålla sin tidigare uppfattning. Jag kan, om inte Sven Henricsson vet det, nämna att vi med statsmedel redan subventionerar baslivsmedel med bortåt 4 miljarder kronor. Utskottet kan inte heller biträda förslaget om en ytterligare arbetsgivaravgift på företagens omsättning. Strävan bör i stället, med hänsyn till företagens konkurrensförmåga gentemot omvärlden och därmed till sysselsättningen, vara att begränsa sådana pålagor som ensidigt drabbar svenska företag och varor men släpper utländska företag och varor fria. Med detta ber jag att också på dessa punkter få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Fru Troedsson gör gällande att utskottet avstyrker ett förslag om statskommunal enhetsskatt, men det gör inte utskottet. Det avstyrker faktiskt ett förslag om en utredning. Vi har icke tagit ställning till formerna för denna enhetsskatt eller hur den i detalj skulle se ut. Däremot har vi, som jag sade i mitt huvudanförande, konstaterat att det nuvarande systemet innebär stora orättvisor. Jag vill fråga fru Troedsson: Är det riktigt och en bra ordning att en familj som bor i Strömsund betalar 10 000 kr. mer i kommunal skatt än vad den skulle göra om den bodde i Danderyd? En sådan effekt är ju uppenbarligen orättvis, och detta är ett exempel på missförhållanden som vi vill komma till rätta med genom att utreda möjligheten att införa en total, gemensam beskattning för stat och kommuns räkning. Beträffande momsen på mat har vi från vpk länge använt uttrycket mervärdeskatteeffekt. Jag vill erinra om att stora fackliga organisationer har accepterat att någonting nu måste hända när det gäller just denna del. Det är inte rimligt att breda skikt av folket, barnfamiljer och andra, skall bidra till skatteinkomsterna på grund av att de har stort behov av mat till exempelvis sina barn.

Herr talman! I motsats till utskottets ställningstagande till underskottsavdragen, som är en mycket besvärlig fråga, har vi från utskottets sida menat att det står klart att förslaget om en statskommunal enhetsskatt inte behöver utredas. Vi ser redan vilka effekter en sådan skatt skulle få. Och jag vill åter erinra om de betydande överföringar till de mest skattetyngda kommunerna som har skett under de borgerliga regeringsåren. När det gäller mervärdeskatteeffekten på livsmedel och livsmedelssubventionerna har jag den uppfattningen att om vi i betydligt större utsträckning skulle kunna subventionera livsmedlen vore det, av hänsyn till de hårdast trängda grupperna, till barnfamiljerna, betydligt bättre att i så fall försöka koncentrera insatserna till dem. Däremot har jag mycket svårt att se vilka vinster som står att hämta genom att vi i betydligt mycket större omfattning än hittills skulle subventionera varandras livsmedel genom väsentligt ökade subventioner eller genom att ta bort momsen på livsmedel.
Herr talman! Jag noterar att fru Troedsson i varje fall har förståelse för att detta med momsen på mat är ett problem. Jag kan komplettera med uppgiften att en barnfamilj som har ganska stort behov av mjölk betalar uppåt 500 kr. i skatt enbart på sina inköp av mjölk. Den som inte har klart för sig att detta är en extra belastning på barnfamiljerna förstår inte de skatteproblem som finns för de många små inkomsttagarna.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 27, som vi behandlar i dag, finns upptagna frågor som i stort sett behandlades också i december månad, dvs. för bara fyra månader sedan. Den gången gällde det att fastställa skatteskalorna för 1980, och ärendet föranleddes då av en proposition om ändring av skatteskalorna.

När vi i dag behandlar den här frågan om skatteskalorna kan vi förvänta oss att inom kort komma tillbaka till frågan på grund av det förslag om skattelättnader för att underlätta avtalsrörelsen som regeringen aviserar. Jag vill alltså i det här sammanhanget påminna om att när regeringen för 14 dagar sedan lade fram ett paket innehållande förslag om prisstopp, hyresstopp, tvångsavsättning till investeringsfond osv. var det inte det första som regering och riksdag gjorde för att underlätta avtalsrörelsen. När vi i december företog ändringarna i marginalskatterna lades de klart största lättnaderna i de vanliga inkomstlägena. I det förslag som har signalerats nu ligger lättnaderna också helt och hållet där. Det gjordes ett undantag i höstas, och jag skall gärna redovisa det. Genom det undantaget har man möjlighet att rent statistiskt räkna fram stora skattelättnader för inkomsttagare i de högre inkomstlägena. Dessa lättnader får man automatiskt genom att en marginalskattespärr infördes i höstas, varvid ett tak sattes för marginalskatten vid 80-85-procentsstrecket. Varför var det då nödvändigt att införa denna marginalskattespärr? Jag vill helt enkelt sätta detta i samband med den mycket omdiskuterade indexregleringen. Man kan naturligtvis justera skatteskalorna på två olika sätt för att undgå att inflationen höjer skatterna. Man kan göra det på det sätt som socialdemokraterna föreslår i sin reservation och som de har gjort sig till tolk för här: man kan varje år göra de ändringar i skatteskalorna som behövs för att man skall hålla inflationens härjningar borta. Man kan också göra det genom indexreglering. Socialdemokraterna valde att varje år göra sådana ändringar så länge de hade möjligheter att hålla indexregleringen borta. Men då har man inte företagit en fullständig reglering av skatteskalorna — man har av politiskt-taktiska skäl inte haft modet att göra den ändring i de högre inkomstskikten som man skulle ha behövt göra, utan det har blivit en alltför kraftig stegring av progressionen och skatten i just de inkomstlägena. Detta har lett till en situation där vi, om inte marginalskattespärren hade införts, rätt snart skulle ha varit framme vid att man på de senäåst intjänade pengarna fått betala 100 20 i marginalskatt. Därför infördes marginalskattespärren. Jag tror att en indexreglering av skatterna är klart att föredra framför att årligen behöva gå in och ändra i skatteskalorna. Det är klart att det finns vissa saker som kan behöva ändras i det index som man använder för en indexreglering. Det har påpekats från vårt håll; jag tror att Stig Josefson gjorde det senast i december månad. Avdragen har diskuterats mycket i dagens debatt. Frågorna om avdrag vid taxeringen har aktualiserats från många olika partier och naturligtvis från många olika utgångspunkter under årens lopp. 1972 års skatteutredning hade de här frågorna uppe men hann inte gå in på dem. Men man uttalade sig kraftigt mot avdragssystemet. När vi nu har en rad motioner om ändringar i avdragssystemet är det inte svårt att konstatera att det är frågor som skall utredas. Då finns det, som majoriteten ser det, inte anledning att göra annat än hänvisa till utredningarna. Vi väntar oss att få resultaten av dem på riksdagens bord om inte alltför lång tid. Vi för vår del är beredda att säga nej till de motioner om statskommunal enhetsskatt som också finns med i paketet. Vi kan inte gå med på det med hänsyn till den kommunala självstyrelsen. Jag har, herr talman, inget yrkande utöver utskottets.
Herr talman! Jag skall bara ställa en enda fråga till Tage Sundkvist. Han talade om det s.k. avtalspaket som regeringen framlagt förslag om och där det bl.a. ingår förslag om skattesänkning för vissa inkomsttagargrupper. Hur skall den skattesänkningen finansieras — skall det bli ett ökat budgetunderskott eller skall man finansiera den med lån?
Herr talman! Jag är i dagens läge inte beredd att svara på hur den saken kommer att finansieras. Däremot kan jag dra paralleller med det som vi gjorde i höstas. Då var det fråga om en omflyttning — jag skall gärna erkänna att det den gången inte var fråga om någon ren skattesänkning utan om en skatteomläggning, där man tog ut skatten på exempelvis energi. Man kan konstatera att vad som här är föreslaget är klart till förmån för de många människorna i de helt vanliga inkomstgrupperna.
Herr talman! Det betyder att om skattesänkningen skall finansieras, så kommer den att finansieras med en ny skatt av något slag. Är Tage Sundkvist informerad om hur den skatten kommer att vara utformad? Det är nämligen betydelsefullt för de avtalsslutande parterna att veta detta i sina förhandlingar.
Herr talman! Det är precis samma fråga som Valter Kristenson ställde i förra repliken. Svaret från mig blir då naturligtvis exakt detsamma: Nej, det vet jag inte.
Herr talman! Jag tar till orda igen på grund av Ingegerd Troedssons sista replikvända, som jag inte hade möjlighet att bemöta. Jag är litet konfunderad över att Ingegerd Troedsson säger att hon inte kan säga vad som ligger i uttrycket ”otillbörligt utnyttjande”. Det var väl ändå Ingegerd Troedsson som förde in just det uttrycket i den här debatten? Jag tycker att det är beklagligt att hon själv för in uttryck som hon inte kan ange innebörden av. Det vore bättre om Ingegerd Troedsson i stället för att använda uttrycket ”otillbörligt utnyttjande” hade talat om att hon inte vet ett dugg om vad som kommer att innefattas i direktiven för avdragsutredningen.
Herr talman! När jag använde uttrycket otillbörligt utnyttjande av avdragsrätten citerade jag skatteutskottets betänkande från december i fjol, där utredningen om underskottsavdragen beställdes.

Herr talman! Till det betänkande om forskning och forskarutbildning som nu skall diskuteras har vi socialdemokrater fogat 12 reservationer. För att inte i onödan dra ut på debatten tänker jag — med ett undantag bara — uppehålla mig vid de punkter där vi socialdemokrater har reserverat oss i utskottet. Undantaget gäller förslaget om en forskningspolitisk proposition. Detta föreslogs ursprungligen av forskningsrådsutredningen i dess slutbetänkande 1977.
I fråga om detta betänkande hålles gemensam överläggning för samtliga punkter. Under den gemensamma överläggningen får yrkanden framställas beträffande samtliga punkter i betänkandet.
I proposition våren 1979 fördes förslaget vidare till riksdagen. Beslut fattades sent på våren 1979 här i riksdagen. Innebörden i beslutet var att regeringen en gång per mandatperiod skall lägga fram en principproposition — ett slags regeringens FoU-program. Programmet skall avse en femårsperiod och planeringen göras rullande.
I det följande redovisas endast de punkter, vid vilka under överläggningen framställts särskilda yrkanden.
Om detta var vi då från socialdemokratiskt håll ense med regeringen — och vi är det fortfarande. I forskningsrådsutredningen, som jag tillhörde, utgick vi naturligtvis ifrån att den forskningspolitiska propositionen skulle läggas fram alldeles i början av en mandatperiod. Detsamma gjorde vi självfallet i utbildningsutskottet, när vi behandlade frågan våren 1979. Vi blev därför förvånade då vi i årets budgetproposition läste att regeringen avser att lägga fram den första forskningspolitiska propositionen vid en mandatperiods slut i stället för vid en mandatperiods början. Jag är därmed inne på den första socialdemokratiska reservationen. Vi har från socialdemokratiskt håll full förståelse för att det denna första gång har tagit och tar tid att arbeta fram en forskningspolitisk proposition. Vi anklagar alltså inte regeringen för att den denna första gång tar tid på sig och låter göra ett grundligt förarbete — tvärtom, det tycker vi är bra. Det vi emellertid inte kan acceptera är att den forskningspolitiska propositionen läggs fram vid slutet av mandatperioden. När det visar sig — och det gör det uppenbarligen redan nu — att tidsutdräkten blir så stor, borde det enligt vår mening leda till att man avvaktar valet 1982. Den regering som då kommer att sitta —i kraft av valutslaget — bör enligt vår mening lägga fram den första forskningspolitiska propositionen. Det skulle rimma med riksdagens intentioner. De övriga elva socialdemokratiska reservationerna har bl.a. det gemensamt att de alla gäller pengar. Våra förslag i dessa reservationer innebär att vi sammanlagt satsar drygt 50 milj.kr. mer till forskning och forskarutbildning än regeringen gör. Det är ett uttryck för den högre ambitionsnivå som vi socialdemokrater har på forskningens och forskarutbildningens område jämfört med den borgerliga regeringens. Det kommer till uttryck för det första i att vi vill förstärka basresurserna till de olika fakulteterna med 9 milj.kr. mer än regeringen. Det tar sig för det andra uttryck i att vi satsar ca 0,5 milj.kr. på forskning inom ett par nya områden, barnkultur vid Stockholms universitet och företagsutveckling, särskilt för mindre och medelstora företag, vid högskolan i Luleå. Det tar sig för det tredje uttryck i att vi satsar drygt 12 milj.kr. mer än regeringen på utbildningsbidrag för doktorander, både genom att öka antalet bidrag med 200 utöver regeringens förslag och genom att höja bidragsbeloppet upp till det högsta beloppet för utbildningsbidrag i arbetsmarknadsutbildningen. För det fjärde tar sig vår högre ambitionsnivå uttryck i att vi satsar 9 milj.kr. ytterligare på åtgärder som främjar internationella kontakter och internationellt utbyte. Vi satsar för det femte 10 milj.kr. mer än regeringen på det naturvetenskapliga forskningsrådet. Dessa 10 milj.kr. — tillsammans med de 6 milj.kr. vi utöver regeringen satsar på de tekniska och matematisk-naturvetenskap liga fakulteternas basresurser — markerar den vikt som vi från socialdemokratiskt håll fäster vid de här vetenskapsområdenas utveckling. Motiven härför behöver jag knappast utveckla närmare nu. Det räcker med att hänvisa till vårt lands allmänna situation f. n. Slutligen satsar vi 10 milj.kr. på försök med regionala forskningsråd för Värmland och Norrbotten, anknutna till forskningsrådsnämnden. Avsikten med försöket är att utröna om och hur de nationella forskningsstödjande organen kan kompletteras med regionalt förankrade organ av forskningsstödjande och forskningsinitierande karaktär. Karl-Erik Häll från Västerbottensbänken och Margot Wallström från Värmlandsbänken kommer senare att närmare utveckla socialdemokraternas motiv för detta förslag. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna nr 1—12 i utbildningsutskottets betänkande nr 20 och i övrigt till utskottets förslag.

Herr talman! Forskningspolitiken är en maktfråga och därmed också en demokratifråga. En huvudfråga i maktkampen om den vetenskapliga forskningen är frågan huruvida forskningen skall tjäna privata kapitalintressen och styras av storfinans och företag, eller om den skall styras av demokratiska organ och inriktas på uppgifter i folkflertalets och de arbetandes intressen. I dag har de privata kapitalintressena inte bara den avgörande makten över den forskning som företag och finansgrupper själva finansierar — och det är en betydande del av den tillgängliga forskarkapaciteten. De privata intressenterna har också ett stort inflytande över huvuddelen av den offentliga forskningen, den som finansieras över statsbudgeten. Auktoritära och hierarkiska förhållanden präglar fortfarande forskningen inom högskolorna. I motion 1321 föreslår vpk att riksdagen skall uttala sig för en ny, demokratiskt inriktad forskningspolitik. Vi menar att de arbetande forskarna måste få större möjligheter än nu att påverka besluten. Vi vill också med våra förslag sätta forskningen mitt i byn, öppna denna hittills ganska slutna värld för offentlig insyn och debatt. Vad våra forskningsresurser används till angår oss alla. Dagens ärende gäller strikt själva anslagen via statsbudgeten tillden pågående forskningen. Riksdagen borde också ta sig tid att vid tillfälle diskutera forskningens politiska innehåll. Riktlinjerna för en demokratiserad forskningspolitik återfinns i punkten 1 i motion 1321. Forskningsprogrammen bör enligt dessa förslag tillkomma genom demokratiska beslut, där alla arbetande forskare inom en institution beslutar kollektivt enligt principen en person en röst. Vi föreslår också att lokala fackliga organisationer skall ges rätt att utse en representant vid varje vetenskaplig institution. Vi vill ersätta de nuvarande beslutande organen med ett centralt kollegium för att bereda och övervaka den nationella forskningspolitiken. Detta centrala kollegium skulle enligt vårt förslag få den sammansättningen att hälften av ledamöterna utses av de verksamma forskarna, den andra hälften av fackförbundens representantskap. Dessutom anser vi att ett riksdagens uttalande för en demokratisk forskningspolitik också bör ge uttryck åt meningen att privat uppdragsforskning för kommersiella intressen är oförenlig med en offentlig forskaranställning, när uppdragsforskning utgör en betydande del av forskarens totala arbetsinsats under ett år. Utskottet konstaterar i betänkande nr 20 helt riktigt att förslag med det här innehållet framfördes även förra året och att utskottet då hänvisade till att riksdagen i samband med högskolereformen och forskningsrådsreformen nyligen tagit ställning till beslutsformerna. Men dessa beslut förra året har inte ruckat på de bestående maktförhållandena. Och kapitalets övermakt leder i ett långsiktigt perspektiv till att viktiga forskningsområden eftersätts. Vill man åstadkomma en demokratisering av forskningen och ställa den i folkflertalets tjänst, måste en avgörande maktförskjutning äga rum. Vi har i motionen pekat på att arbetarrörelsens organisationer, och då främst de fackliga, har ett orimligt svagt inflytande på dagens forskning. Fackförbunden söker utveckla en egen hållning till de för den framtida industriella och ekonomiska utvecklingen avgörande frågorna om forskning och teknik. Men jämför vi de fackliga organisationernas möjligheter att påverka inriktningen med de möjligheter som arbetsköparna och storfinansen har, framgår det klart att demokratin ännu inte har erövrat denna viktiga sektor av samhället. Vi kräver att fackföreningsrörelsen omedelbart skall få en större andel av samhällets forskningsoch utvecklingsresurser och möjlighet att påverka även den privatstyrda forskningen. Det är, herr talman, mycket anmärkningsvärt att socialdemokraterna varken i motionen 521 eller genom sin representation i utskottet har tagit ställning till vårt förslag i detta stycke. Anser dagens socialdemokrati att frågan om fackföreningsrörelsens inflytande över forskningen saknar intresse? Håller socialdemokratins ledning på att definitivt kasta loss från arbetarklassens intressen? Utskottet skriver att frågan om ökad facklig representation i forskningsoch utvecklingsorganen ”måste bedömas från fall till fall och komma till stånd successivt under hänsynstagande till löpande mandatperioder m.m.”. Däri instämmer alltså de sju socialdemokraterna. Det är ett försiktigt och menlöst sätt att nalkas frågan. Man har ungefär samma ton som man hade när den allmänna rösträtten diskuterades i seklets början. Samma sak kan anföras om utskottets skrivning när det gäller forskarnas tillträde till arbetsplatserna. Sociologförbundet har undersökt försöken att stoppa de hittills blygsamma ansatserna att bedriva en arbetslivsforskning som tar upp förhållandena från de anställdas synpunkt. En fjärdedel av forskarna i den aktuella undersökningen vägrades tillträde till de arbetsplatser där de ville forska, en ungefär lika stor andel vägrades tillgång till de uppgifter de begärde när de väl hade kommit in på arbetsplatsen, och 12 70 av forskarna fick sina rapporter censurerade. Men utskottet är enigt — de sju från arbetarpartiet har inte reagerat. Frågan om forskares tillträde till arbetsplatserna bör enligt utskottet ”lösas genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter och lagstiftning bli aktuell först om det visar sig omöjligt att träffa avtal”. Herr talman! Det har redan visat sig omöjligt att träffa avtal i tillräcklig omfattning. Är det månne så att utbildningsutskottets socialdemokrater är kvar i förvissningen att medbestämmandelagen, allmänt kallad tutan ute på arbetsplatserna, blev 1970-talets stora demokratireform? I den kalla verkligheten är det fortfarande så att företagsledningen bestämmer. Den fackliga organisationen har ingen verklig makt att sätta bakom vid den s.k. förhandlingen. I yrkandet 2 i vpk-motionen begärs en lag som garanterar forskarna tillträde till arbetsplatserna oavsett vad arbetsköparna anser, en lag som ger en lokal fackklubb rätt att ge forskare uppdrag att bearbeta förhållanden på arbetsplatsen — även det med eller utan företagsledningens och ägarnas samtycke. Den lagen bör också ålägga företagen att underlätta forskningen. Förslag om en lag med den anförda innebörden har redan tidigare lagts fram av bl.a. arbetsrättskommittén och Metallindustriarbetareförbundet. Det är som sagt mycket förvånande att det arbetarparti som är företrätt i utskottet inte har ägnat frågan ett intresse som kan avläsas i betänkandet. Nu är ju inte vårt parti med i utskotten, och jag må väl då göra en reservation för synpunkter som kan ha framförts under utskottets överläggningar. Dock kvarstår det beklagliga faktum att ingenting har sagts i någon reservation till utskottsbetänkandet. Socialdemokraterna har lagt ner åtskilligt arbete i andra delar av det omfattande material som det aktuella betänkandet innehåller och i tolv reservationer framfört synpunkter som vpk kan instämma i. Men för att få demokratifrågorna prövade av kammaren måste vpk-kraven vidhållas, och jag kommer att yrka bifall till motion 1321 i dess helhet. Herr talman! Som ny ledamot av riksdagen ser jag med oro på den snabbhet med vilken viktiga principfrågor körs över. Den idélösa svångremsbudgeten manglas igenom i ett nästan mekaniskt förlopp. Med all respekt för att samhället måste fungera och att någon budget måste bli gällande den 1 juli saknar jag ändå en fortgående debatt med framtidsperspektiv, en idédebatt om samhällets utveckling. T. ex. inom vårt parti har många varit engagerade i frågorna om forskningens villkor och om hur forskningen skall användas. Sannolikt har engagemanget också varit brett inom andra politiska partier i de här frågorna. Det är ju frågor som hänger samman med människan och tekniken, med våra möjligheter att upprätta ett mänskligt herravälde över teknologin och ställa den i vår tjänst eller bli slavar under en utveckling som vi inte bemästrar. En viktig delfråga är demokratins möjligheter inom den samhälleliga forskningen. När jag läser utskottsbetänkandet och ser fram emot den stundande mekaniska voteringen och knapptryckandet finner jag inget handlingsutrymme för vad en levande idédebatt skulle kunna leda fram till. Därmed vill jag inte på något sätt ringakta det arbete som ligger bakom utskottsbetänkandet. Man har utfört ett mycket gediget arbete under relativt kort tid sedan statsverkspropositionen lades fram i början på året. Frågan är snarare om inte detta sätt att avgöra viktiga principfrågor är alldeles för effektivt. Jag har gett uttryck för den här personliga reflexionen från en nyvalds perspektiv. Det är tänkbart att en tids erfarenhet av tankeutbyte i utskottet skulle ha fått mig att se med större tillförsikt på riksdagens möjligheter att verkligen påverka och styra samhällets utveckling. Men de tankar som både forskarna själva och många andra har om vetenskapens uppgifter i ett samhälle i omvandling måste få reella möjligheter att påverka, och då måste de maktcentra som i dag styr vitala delar av forskningen tvingas att ge vika för demokratin. Vi kommunister ser fackföreningarna som de arbetandes viktigaste organisationer och vill därför genom en demokratisering med ökat fackligt inflytande bana väg för en sådan utveckling. Herr talman! Jag har avsiktligt ägnat mitt anförande helt åt motion 1321. I betänkandet behandlas också vpk-motionerna om ökade anslag till fredsforskningen, om ökade anslag till preventivmedelsforskning och om ett införande av idrottsforskning som ämne vid högskolorna. Eva Hjelmström kommer i ett senare anförande att ta upp dessa motioner.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 20 behandlas rätt många motioner av de mest skiftande slag, och jag kan rimligen inte som representant för utskottet kommentera alla dessa. Utskottets syn på dem är utförligt redovisad i betänkandet. Någon motion är tillgodosedd genom nyligen fattade riksdagsbeslut och andra är föremål för utredningar av olika slag. Vpk:s partimotion, som Raul Blächer nyss har talat för, är praktiskt taget i sin helhet en upprepning från i fjol. Jag kan förstå att motionärerna inte är nöjda med behandlingen av en motion som blivit avstyrkt, men faktum är att utskottet inte har funnit någon anledning att ändra den uppfattning på där berörda punkter som utskottet gav uttryck för för ett år sedan och som riksdagen då ställde sig bakom. Det finns därför inte heller skäl att närmare gå in på de olika delyrkandena här. De är klart redovisade på s. 3 i utskottsbetänkandet. Jag vill dock säga till motionärerna att det ingalunda är så att utskottet går förbi några motioner med en axelryckning. Det förekommer en ordentlig genomgång av alla motioner, och den mest uttömmande behandlingen i dessa fall ägde naturligtvis rum efter det att de hade väckts i samband med fjolårets proposition. Jag kommer att närmare kommentera de avsnitt som tas upp i reservationer vid utskottsbetänkandet. Som framgår av detta betänkande fattade riksdagen i fjol ett beslut om vissa riktlinjer för forskningsplaneringen. Dessa riktlinjer innebär att regeringen för varje valperiod i en proposition redovisar ett regeringens FoU-program. Lars Gustafsson var inne på dessa frågor. För att få bästa möjliga underlag för en proposition av det här slaget har regeringen gett en rad uppdrag åt berörda parter. Av budgetpropositionen framgår sålunda att UHÄ, statistiska centralbyrån, forskningsrådsnämnden och delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning fått i uppdrag att lämna förslag i olika avseenden. Det gäller bl.a. förbättrad forskningsstatistik, registrering av forskningsprojekt, system för dimensionering av forskarutbildning etc. I den socialdemokratiska partimotionen och i reservationen 1 framhålls att den forskningspolitiska propositionen bör läggas fram för riksdagen i början av varje valperiod, och utskottsmajoriteten delar i stort denna mening. Jag själv har inget att invända mot det. Men man bör komma ihåg att en sådan proposition nu skall läggas fram för första gången och att det, som jag har erinrat om, är mycket förberedelsearbete. Regeringen har ändå bedömt det som viktigt och i överensstämmelse med fjolårets riksdagsbeslut att lägga fram en proposition under denna valperiod, även om det blir i slutet av densamma. Utskottet ställer sig bakom detta förfarande men säger samtidigt att avlämnandet av dylika propositioner i fortsättningen måste ske så tidigt som möjligt efter ett val. Den idédebatt som Raul Blächer efterlyste bör ha en framskjuten plats i samband med att regeringen lägger fram denna sin proposition — ett regeringens FoU-program. I reservationerna 2, 3, 4 och 5 krävs högre anslag till de olika fakulteterna. Det är så som Lars Gustafsson erinrade om, att det i de socialdemokratiska reservationerna över lag krävs mer pengar än vad regeringen och utskottsmajoriteten anser det möjligt att satsa. Det handlar om åtskilliga miljoner kronor utöver budgetpropositionens förslag. Då skall man också ha i minnet att forskningsorganisationen vid universitet och högskolor får betydande nytillskott i årets budgetproposition. Dessutom aviseras ytterligare förstärkningar kommande budgetår. Jag tycker att regeringen och utskottsmajoriteten härigenom visar det ansvar man kan begära när det gäller denna viktiga sektor. Det är klart att det alltid går att plussa på mera, men i den prioritering som majoriteten tvingats göra är det förslag som nu framläggs så långt man kan sträcka sig. Varje år framförs önskemål om inrättande av nya professurer. Utbildningsutskottet brukar vara noga med att de professurer som föreslås finns upptagna på förslag från underliggande instanser. Emellanåt har dock utskottet föreslagit riksdagen att inrätta en och annan professur, även om regeringen inte har föreslagit det. Så sker också denna gång. Det gäller professuren i belysningslära, varom det finns en motion som behandlas i detta betänkande. UHÄ har i sin anslagsframställning fört fram kravet på denna professur, och det har också styrelsen för tekniska högskolan i Stockholm gjort. Utskottet föreslår således att denna professur inrättas vid KTH 1981. Däremot vill utskottet avvakta när det gäller professuren i industriell organisation vid högskolan i Luleå. I reservation 6 begärs en sådan redan i år. UHÄ utreder resursbehoven för både utbildning och forskning inom det aktuella området. Såväl föredragande statsrådet som utskottsmajoriteten menar att denna UHÄ:s utredning bör inväntas innan man tar ställning i frågan. Det är, som jag tidigare påpekade, en ordning som utbildningsutskottet oftast brukar tillämpa. I reservation 7 krävs 3 milj.kr. utöver budgetpropositionens förslag. Också här har regeringen lagt på mera resurser och aviserat fortsatt höjning kommande år. Majoriteten tillstyrker detta och avvisar motionsyrkandet. Lars Gustafsson nämnde att de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet var mer intresserade än majoriteten av att satsa på naturvetenskap och teknik. Han hänvisade till hur det såg ut i samhället i dag. Ja, det är väliså fall synder som ligger ganska långt tillbaka i tiden. Effekterna av en satsning som denna ser man ju inte omedelbart. När det gäller utbildningsbidrag för doktorander föreslås i budgetpropositionen en höjning av antalet med 75 upp till I 510. Denna ökning motsvarar ungefär vad forskarutbildningsutredningen föreslog. Reservanternas förslag om ytterligare 200 utbildningsbidrag kan utskottet inte biträda. Vad avser beloppens storlek bör vi avvakta behandlingen av lärartjänstutredningens förslag till studiefinansiering innan någon ändring görs. Utredningen är ju färdig och ute på remiss samt kommer att behandlas i vanlig ordning. Frågan om försöksverksamhet med regionala forskningsråd i Värmland och Norrbotten tas upp i den socialdemokratiska partimotionen och i reservation nr 10. Jag vill gärna understryka vikten av det som härvidlag behandlas i motionen. De regionalpolitiska problemen finns litet varstans i landet, och jag delar helt uppfattningen att ett närmande av forskningen till den handfasta verkligheten är en angelägenhet av högsta rang. På vilket sätt använder vi bäst de resurser som satsas på regionalpolitiken och arbetsmarknadspolitiken? Det är en fråga som det är motiverat att ställa och viktigt att få svar på. I motion från centern har vi tidigare tagit upp dessa frågor och påtalat att vi vet för litet om varför satsningar utfaller si eller så. En annan fråga som man ofta har anledning att ställa är: Utnyttjar vi på bästa sätt de tillgångar av skilda slag som finns i de olika regionerna? Utskottets majoritet är i detta läge inte övertygad om att den lämpliga vägen är att gå via regionala forskningsråd. Risken för uppsplittring av resurserna finns. Däremot bör en bättre samverkan ske mellan forskare och planerare på regional nivå.

Inom varje högskoleregion finns dessutom en regional samverkansgrupp med uppgift att vara en länk mellan forskare och planerare på det regionala planet. Det har alltså hänt en hel del på det här området under senare år. Forskningssamverkanskommittén, FOSAM, framlägger sitt betänkande i år. Vid universiteten och de tekniska högskolorna finns sekretariat för att främja kontakten mellan högskoleforskningen och näringslivet. Till detta kan läggas att stöd till forskning och utveckling som bekant ges av STU, riksbankens jubileumsfond, de regionala utvecklingsfonderna etc. Utskottet har utförligt redovisat vad som är på gång. Inte minst vad jag senast talade om, nämligen de regionala satsningarna och konsekvenserna av dessa har redovisats i utskottsbetänkandet på ett fylligt sätt, framför allt det som har hänt under de senaste åren just när det gäller forskningens anknytning till näringsliv och arbetsmarknad. Vi tycker nog att det som reservanterna över hela fältet är ute efter väl tillgodoses med de satsningar som görs, inte minst mot bakgrund av det statsfinansiella läge som f. n. råder. Jag vill gärna understryka att det inte råder några delade meningar i utskottet om frågornas vikt och betydelse. Det vill jag starkt betona.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
Herr talman! När det gäller tidpunkten för framläggandet av den första forskningspolitiska propositionen noterar jag att utskottets talesman, Claes Elmstedt, lika väl som utskottsmajoriteten håller med oss om att den rimliga ordningen bör vara att man framlägger en sådan här forskningspolitisk proposition i början av varje mandatperiod. Då är det litet underligt att man inleder denna verksamhet genom att bete sig precis tvärtom och framlägga deni slutet av mandatperioden. Jag tycker att det rimmar väldigt illa med vad utskottsmajoriteten själv skriver i sitt betänkande. När man börjar en sådan här ny verksamhet som är litet av en provverksamhet för riksdagen, borde den få bilda mönster för hur man skall bete sig i fortsättningen. Att på en viktig punkt ge avkall på detta krav tycker vi inte är ett särskilt lämpligt tillvägagångsätt. Därför har vi reserverat oss på den punkten. Vi ser heller inte någon speciell nackdel med en förskjutning från den tidpunkt som utskottsmajoriteten nu har valt, dvs. slutet av den innevarande mandatperioden, och till den tidpunkt vi valt, dvs. början av den kommande mandatperioden. Dessa tidpunkter skiljer sig inte så mycket åt. Det är ju bara det att det är ett val emellan, och jag tycker att man borde avvakta det när man ändå kommit så här långt. Vi anklagar i och för sig inte regeringen för detta. Vi har klart för oss att mycket bakgrundsarbete måste göras, och det är bra att det blir gjort, men vi tycker alltså att här finns en inkonsekvens. Claes Elmstedt säger att han tillbakavisar påståendet om att majoriteten skulle ha en lägre ambitionsnivå än minoriteten. Jag har svårt att se att man kan tolka minoriteten på det sättet att den skulle ha en lägre ambitionsnivå än majoriteten. Det är ändå ett faktum att vi är beredda att satsa mera pengar på den här verksamheten än vad majoriteten gör. Det måste väl ändå kunna tolkas som att vi har en högre ambitionsnivå. Jag kan inte få det till någonting annat. Vi gör alltså helt enkelt andra prioriteringar än majoriteten. Majoriteten har givit skäl för sina. Den gör en annan avvägning. Vi har givit skäl för våra, och jag tycker nog ändå att det måste tolkas som en högre ambitionsnivå. Låt mig sedan när det gäller de regionala forskningsråden säga att den väg som vi föreslår naturligtvis är en väg bland många andra. Det hade funnits möjlighet att välja andra vägar. Utskottets talesman antydde några. Jag menar att det här är ett sätt som man kan pröva. Sedan får vi se om det sättet är bättre än några andra. Det är väl bara bra om man prövar olika vägar, och vi vill att den väg vi föreslår också skall vara med i bilden när man skall utvärdera verksamheten på regional nivå.
Herr talman! Vi kanske inte behöver föra någon längre diskussion om tidpunkten för avlämnandet av det första FoU-programmet. Det finns en ambition att komma i gång med verksamheten, och det är motivet för det förslag som här föreligger. Jag understryker än en gång att vi har den uppfattningen att det är bra om verksamheten kan komma i gång så snart som möjligt efter ett val.

Sedan är det klart att det är som Lars Gustafsson säger, att man kan prioritera olika. När man kommer till slutpunkten är det faktiskt så — den erfårenheten lärde jag mig i oppositionsställning — att det är något lättare att agera utifrån den positionen än vad det är utifrån regeringsställning. Den erfarenheten tror jag att Lars Gustafsson också har. När det sedan gäller de regionala forskningsråden säger Lars Gustafsson att det är en väg och att det kan finnas flera. Jag håller med om det, och det är ett intressant uppslag, men med all den verksamhet som är på gång för att komma till rätta med de här frågorna och i det statsfinansiella läge som vi befinner oss i har utskottsmajoriteten stannat för att välja den andra vägen, och socialdemokraterna har reserverat sig. Jag tycker att det är bra att alla de olika förslagen finns med i den fortsatta debatten, för jag är övertygad om att detta är inte sista gången vi diskuterar frågor av den här typen på forskningens område. Verkligheten kommer att hjälpa oss, om ingen annan gör det, att se till att vi diskuterar dem allt framgent.
Herr talman! Claes Elmstedt sade att om man går tillbaka och ser på hela 1970-talet så kanske den borgerliga grupperingen har väl så hög ambitionsnivå som socialdemokraterna på det här området. Det är alltid intressant med historia, och visst kan vi öva litet historik här, men varför då stanna bara vid 1970-talet? Varför inte gå tillbaka till en del av 1950-talet och 1960-talet också? Då ställer sig måhända relationerna litet annorlunda. Men alldeles oavsett detta — det är inte historia vi skall tala om, utan nu är det dagens frågor som vi skall avgöra, och det var mot den bakgrunden jag gjorde mitt konstaterande. Jag vet inte vad det ligger i Claes Elmstedts synpunkt att det alltid är lättare att i oppositionsställning komma med förslag. Jag skall inte övertolka hans uttalande — Claes Elmstedt har ju längre erfarenhet av att vara i oppositionsställning än vad vi har i mitt parti. Vi får väl se hur det går framöver. Vi har inte utnyttjat oppositionsställningen otillbörligt i den meningen att vi har gjort någon överteckning. I vår alternativbudget finns det täckning för de propåer som vi har på detta område. Det visar återigen att vi här har en högre ambitionsnivå. Vi är beredda att satsa mer pengar än vad regeringen vill göra.
Herr talman! Jag har inte påstått att socialdemokraterna otillbörligt har utnyttjat oppositionsställningen, och det påstår jag inte heller nu. Jag tycker att vi kan notera en hög ambitionsnivå, när regeringen nu i budgetpropositionen har lagt fram förslag som, om vi ser dem sammantagna, betyder bortemot 100 milj.kr. i förstärkning på denna sektor. Det är ingen dålig satsning. Och det ger mig anledning att säga att ambitionsnivån hos utskottsmajoriteten och regeringen ingalunda är låg.

Herr talman! Med anledning av Claes Elmstedts och Lars Gustafssons diskussion om forskningssatsningens storlek tycker jag, i likhet med Claes Elmstedt, att det är angeläget att slå fast att budgetpropositionens förslag och utskottsmajoritetens ställningstagande innebär en betydande satsning på forskning. Ytterligare 10 milj.kr. går till anskaffande av dyrbar vetenskaplig utrustning. Ett 20-tal nya professurer inrättas inom samhällsvetenskapliga, humanistiska, naturvetenskapliga, medicinska och tekniska områden. Bland dessa märks långvårdsmedicin i Lund, reumatologi i Umeå, materialvetenskap i Uppsala, fjärranalys i Stockholm och kvalitetsteknik i Linköping. Sammantaget rör det sig om 70 nya miljoner kronor till forskningen. Man kan säga att satsningarna från folkpartiregeringens tid fullföljs. Förra årets budgetproposition och den s.k. forskningspropositionen ledde ju sammantaget till resursförstärkningar för forskningen på utbildningsdepartementets område med ca 110 milj.kr. I forskningspropositionen lades också Från folkpartiets sida menar vi att det är mycket angeläget att också under år med mycket kärva budgetlägen upprätthålla och förstärka forskningen. Forskningen har nämligen en stor långsiktig betydelse för att vi skall kunna få ett konkurrenskraftigt näringsliv och ökad social välfärd. Vi tycker därför att det är glädjande att det, vilket Claes Elmstedt var inne på, i budgetpropositionen betonas att regeringen har för avsikt att också budgetåren 1981 83 göra forskningssatsningar av samma omfattning som under det nu aktuella budgetåret. Jag hävdar alltså att forskningen har prioriterats under den tid som de borgerliga partierna har varit i regeringsställning. Liksom Claes Elmstedt menar jag att forskningen sannerligen inte var högprioriterad när socialdemokraterna i början på 1970-talet var i regeringsställning. Och på socialdemokratiskt håll erkänns då och då att regeringen prioriterar forskningsområdet högt, även om det kanske inte har framkommit i dagens debatt. Men i en intervju i Aftonbladet den 10 januari, där Olof Palme kommenterade budgetförslaget, var det andra tongångar. Där karakteriserade oppositionsledaren satsningen på forskning och utveckling som ”bra”. Budgetförslaget bestod enligt Olof Palme mest av ”elände”. Satsningen på forskning och bekämpandet av alkoholproblemen var det enda som Olof Palme tyckte var bra i budgetförslaget. Låt oss nu hoppas att den enighet om att det är viktigt att satsa på forskning och utveckling som växt sig allt starkare kommer att ytterligare kunna förstärkas under kommande år. På en punkt hade jag, herr talman, önskat att utskottsbetänkandet hade sett annorlunda ut. Det gäller placeringen av professuren i historisk demografi. Jag menar att övervägande skäl talar för att den skall placeras i Uppsala och inte i Umeå. Utskottet är dock på denna punkt enhälligt, varför det knappast nyttar att komma med något yrkande. Jag vill i stället, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Jag skall bara göra två korta kommentarer. Den första gäller detta med satsningen på forskning. Jörgen Ullenhag läste upp en lista på ting som regeringen lagt fram i denna proposition, och för all del också tidigare. Vi instämmer i detta, vi står också bakom de satsningarna. Där finns det inga delade meningar. Det är alltså inte på det sättet att vi i minoriteten inte vill göra dessa satsningar. Vi står bakom dem, och det kanske bör slås fast. Vidare är det intressant hur man väljer tidpunkter för jämförelser i en historik. Nu väljer man början av 1970-talet när man skall tala om att socialdemokraterna inte högprioriterade forskningen. Jag kan hålla med om det—det var en period då vi inte gjorde det. Men då vill jag ställa samma fråga till Jörgen Ullenhag som till Claes Elmstedt: Varför glömmer ni bort 1960-talet? Också då satt socialdemokratin i regeringsställning, och då gjordes väldigt stora satsningar, liksom även under en del av 1950-talet. Plocka med det i bilden när ni gör jämförelser! När det sedan gäller Jörgen Ullenhags parallell mellan vad Olof Palme sade den 10 januari och vad som enligt Jörgen Ullenhag inte skulle ha framkommit här i debatten så kan jag stryka under det Olof Palme sade, nämligen att det var bra satsningar. Det jag sade i dag var inte att det var dåliga satsningar. Jag sade att vi gjorde ytterligare satsningar ovanpå de i och för sig bra satsningar som regeringen har gjort.
Herr talman! Lars Gustafsson slutar med en vänlighet, och jag skall börja med en. Jag skall gärna erkänna att det funnits tider i socialdemokratins historia då forskningen har varit mycket högt prioriterad. Det gällde inte minst under den tid då Tage Erlander var statsminister och Bertil Ohlin var oppositionsledare. Men det är ändå av intresse att konstatera, att om man jämför med åren i början av 1970-talet som närmast föregick de icke socialistiska regeringarna finner man att intresset för forskning inte var särskilt stort på socialdemokratiskt håll. Lars Gustafsson har inte heller förnekat detta. Men nu är väl det viktiga att vi tar fasta på det ökade intresse för forskningen som finns inom alla partier, och det gäller också intresset inom socialdemokratin. Det tycker jag bådar gott för kommande års satsningar, och det kan hända att vi får en betydande enighet även då om satsningar på forskningsområdet. Det är som Lars Gustafsson säger, att vi är överens om väldigt mycket. Vi är överens om de stora satsningar som förts fram i budgetpropositionen och som Olof Palme, som jag tidigare sade, har gett ett gott betyg.
Herr talman! Jag tycker att det viktiga inte är det som varit, utan det viktiga är vad vi tänker göra i dag och för framtiden. Debatten skulle kanske enbart syssla med det. Men det var inte jag som började historikavsnittet, utan det kom från annat håll.

Herr talman! Utbildningsutskottet har i sitt betänkande 1979/80:20 med sedvanlig ackuratess avstyrkt två av mina motioner. I den ena har jag försökt anvisa en någorlunda adekvat nomenklatur för professurer i allmänläkarvård och långtidsvård, men utskottet stöder sig på högre och mera konservativa auktoriteter än mig, och därmed får jag låta det bero — att en terminologi har vunnit erkännande, som ger sig ut för annat än vad den har täckning för. Man får väl då i stället se till att utbildningskraven skärps så att en full invärtesmedicinsk kompetens också föreligger. Det ”allmänna” kan ju inte vara mindre än sina delar. Något mera bekymrar mig situationen inom forskningsrådsnämnden. Erfarenheten har visat, att de fyra parlamentariska representanterna i en nämnd med 15 ledamöter och en ordförande emellanåt har svårt att fullgöra den förmedlande funktion mellan forskarsamhället och folkrepresentationen som rimligtvis är deras uppgift. När nämndsammanträden i tiden sammanfaller med riksdagsplena kan det vara svårt för riksdagsledamöter att delta i nämndsammanträdena. Men det är också så, att mycket av det egentliga arbetet i nämnden är fördelat på tämligen självständiga delegationer, vilkas beslut endast i efterhand kan inhämtas. Åtskilliga av de frågor forskningsrådsnämnden har att behandla har emellertid politisk valör, och det skulle då vara önskvärt med en närmare kontakt mellan de politiska representanterna och dem som sköter den faktiska handläggningen av sakfrågorna. Detta gäller tratiken i båda riktningarna — alltså även återförandet till det politiska planet av erfarenheter vunna i det sakliga arbetet i forskningsrådsnämndens delegationer. F.n. företräds de fyra största riksdagspartierna i forskningsrådsnämnden av personer med akademisk utbildning inom olika områden. Dessa kan då tillföra arbetet i nämnden också synpunkter från sina sakområden. Samtidigt är det självfallet så att representanter för forskarvärlden kan hysa politiska uppfattningar, som kan färga deras ställningstaganden till aktuella samhällsfrågor, där vetenskapliga argument begagnas i debatten. Speciellt känslig är då forskningsrådsnämndens uppgift på informationsområdet. Objektivitetskravet kan här aldrig ifrånträdas — och dit hör också kravet på en ärlig deklaration av var i kraftfältet informatören själv befinner sig. Det är mot bakgrunden av min egen upplevelse av hur svårt det varit att fullgöra den maktpåliggande uppgiften som katalysator i båda riktningarna — från politiken till forskningsfältet och från detta tillbaka till politiken — som jag har föreslagit en numerär förstärkning av den parlamentariska representationen i forskningsrådsnämnden. Det är också på grundval av min erfarenhet av nyttan av en sådan bredare representation, som finns inom riksbankens jubileumsfonds styrelse, som jag har väckt min motion. Sedan motionen skrevs har ytterligare en omständighet tillkommit, nämligen inlemmandet av framtidsstudiesekretariatet som en av forskningsrådsnämndens numera ganska många delegationer. Det var på riksdagens eget initiativ som framtidsstudiesekretariatet bröts ut ur statsrådsberedningen och i realiteten lades under parlamentarisk kontroll, först genom en referensgrupp och senare genom en parlamentarisk styrelse. Den 1 juli i år förlorar riksdagen åter sitt inflytande över framtidsstudieverksamheten, och dess parlamentariska förankring ser — genom de åtgärder som forskningsrådsnämnden avser att vidtaga — ut att högst avsevärt försvagas. Jag måste för egen del beklaga att riksdagen visat ett så måttligt intresse av att vårda sig om en verksamhet, som — om det rätta greppet hade tagits — skulle kunnat bli ett verksamt instrument för riksdagen själv att hålla närkontakt med framtidens problem, sådana de nu tornar upp sig framför oss. Herr talman! Det torde inte löna sig att ställa något yrkande på denna punkt i utbildningsutskottets betänkande. Avstyrkandet är ju inte heller absolut. Utskottet vill bida tiden och se hur det utvecklar sig. Kanske blir det tillfälle att komma tillbaka senare. Redan när vi nästa vecka skall diskutera riksdagens arbetsformer kan det bli anledning att mera positivt diskutera hur riksdagen, i det läge som nu har uppstått, skall kunna finna andra vägar att stärka sina resurser för den mera konkreta framtidsstudieverksamhet som kallas konsekvensanalys.

Herr talman! Veckan före påskuppehållet diskuterade vi här i kammaren ökade anslag till fredsarbetet i Sverige. Den borgerliga regeringen betraktade uppenbarligen inte fredsfrågan som så väsentlig att arbetet med freden krävde större resurser i form av informationsinsatser, trots bedyranden då från utrikesutskottets ordförande om motsatsen. I dag har vi att ta ställning till ökade anslag till den fredsforskning som bedrivs i Uppsala, Lund och Göteborg. Inte heller här är regeringen beredd att göra några satsningar. Regeringens fagra tal och anspråk på att värna om fredsarbetet framstår som alltmer grundlösa. I vpk:s motion 897 betonar vi den tradition som Sverige har när det gäller nedrustning och fredsarbete, en tradition som det är viktigt att slå vakt om och värna om. Men för att denna tradition skall kunna vidmakthållas och förstärkas krävs mer pengar till såväl grundforskning som tillämpad forskning inom området i fråga. De personella och ekonomiska tillgångar som i dag står till buds för det här arbetet är mycket blygsamma, i synnerhet om man jämför dem med vad som satsas på militärforskningen, men också om man ser till vad som satsas på övriga områden inom universiteten och högskolorna. I dag har fredsforskningen i Uppsala en docenttjänst och i Göteborg en forskarassistenttjänst. Institutionerna i Uppsala och Göteborg har visserligen små kanslier om vartdera tio personer, men det är inte mycket jämfört med vad som finns inom andra sektorer. I Lund finns bara en docenttjänst inom samhällsvetenskapliga fakulteten som är knuten till den här aktuella avdelningen. Intresset för fredsforskning från de studerandes sida är däremot mycket stort. Men det kan inte tillgodoses med de resurser som i dag finns. Herr talman! Fredsforskningen behöver både breddas och fördjupas. Det är svårt med de knappa resurser som finns. Utskottet hänvisar med anledning av vår motion till förra årets utskottsbetänkande, där det sades att det var angeläget att fredsoch konfliktforskningen fick en tillfredsställande basorganisation och att en långsiktig plan för utvecklingen av resurserna för denna forskning därför borde utarbetas. Vänsterpartiet kommunisterna uppfattade det här som positivt men menade att utarbetandet av en plan inte fick lägga hinder i vägen för att redan nu förstärka resurserna för fredsforskningen. I budgetpropositionen nämns inte fredsoch konfliktforskningen med en enda rad, tyvärr. Och det har nu när vi kollat upp det aktuella läget visat sig att inte heller nästa år, 1981, kommer några ökade resurser att ställas till fredsforskningens förfogande — om inte riksdagen säger ifrån, vill säga. Det ärinte ett av de högprioriterade områdena för UHÄ enligt vad det förefaller. Man kan då inte annat än gripas av misstanken att det vigare positiva uttalandet bara var en förevändning för regeringen att slippa ifrån en besvärlig fråga och ge den en möjlighet att visa upp dubbla ansikten. Detsamma gäller f. ö. socialdemokraterna. Olof Palme brukar gärna ta till brösttoner, och inför arbetarkommunens representantskap i Stockholm nu i januari sade han att det finns ingen viktigare fråga än freden. Vi lever i dag i dårskapens tid, sade han. Vi lever uppenbarligen också i falskspelets tid. Eller kan man försäkra vänsterpartiet kommunisterna att ökade resurser kommer att ställas till fredsoch konfliktforskningens förfogande inför nästa budgetår? Jag vill ha ett klart besked på den punkten. Tycker man att det här är en av vår tids mest angelägna frågor, måste man rimligen ta konsekvenserna av det, också ekonomiskt. Så några ord om ytterligare en vpk-motion, som har samband med årets budget. Den gäller ett sedan länge från vpk drivet krav, nämligen om ökad forskning om preventivmedel. De preventivmedel som i dag finns har många brister, och dessa brister drabbar i första hand kvinnorna. Det är hög tid att man tar den här frågan på allvar. Vi har sent omsider lyckats få till stånd om inte annat så en debatt om mammografi, om smärtlindring vid förlossning, om andra för kvinnorna angelägna frågor. Än så länge är resultatet i praktiken magert, men när det gäller preventivmedelsforskning är det inte ens magert — där är det totalt stopp. Ändå är detta en fråga som berör så oerhört många, både kvinnor och män, och har så avgörande betydelse för många av dem. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till motionerna 897, 1892 och 450. I motion 1892 krävs att idrott införs som särskilt ämne vid högskolorna.

Herr talman! Eva Hjelmström ställde en fråga om utskottet kan utlova anslag till fredsforskning för nästa budgetår. Det är naturligtvis mycket begärt att man i en kammardebatt skall kunna stå och utlova separata anslag. Det finns mängder av anslag som man i så fall skulle kunna avkräva en utskottsmajoritet löfte om. Jag kan bara säga till Eva Hjelmström att vi får pröva frågorna när tillfället kommer. Utskottet skriver ju också att planen bör avvaktas, innan riksdagen överväger förstärkning av basorganisationen för fredsoch konfliktforskning. När vi har planen klar får vi ta ställning och väga de här frågorna i konkurrens med alla andra, precis som man brukar göra när man fastställer vad som bör satsas på olika avsnitt.
Herr talman! Det är uppenbarligen ett sätt att förhala frågan om en ökning av anslagen till fredsoch konfliktforskningen. När riksdagen förra året behandlade det dåvarande utskottsbetänkandet sades det mycket klart ifrån att man såg positivt på försöket att få till stånd en bättre basorganisation. I dag är emellertid läget det att UHÄ fick uppdraget så sent som för en månad sedan. Petitaarbetet är i full gång, och det är helt klart att fredsoch konfliktforskningen inte kan påräkna några pengar inför nästa budgetår, ifall man från utskottsordförandens och riksdagens sida inte gör ett klart uttalande att de vill ha de här pengarna, om inte annat så till 1981. Jag skulle vilja ställa en följdfråga: När räknar Claes Elmstedt med att den här planen skall bli klar? Det kan ta många år, men vi nöjer oss inte med detta. Under en följd av år har vi krävt att det skall anslås mer pengar. Som läget är i dag kan man vid de här institutionerna inte ta emot de studerande. De som arbetar där lämnar arbetet, därför att de finner riksdagens sätt att behandla fredsfrågorna helt otillfredsställande.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Påståendet att vi skulle förhala den här frågan får stå för Eva Hjelmströms räkning. När det gäller det som Eva Hjelmström är ute efter, pengar till den här forskningen, kan jag bara upprepa vad jag sagt förut. När planen, som ju inte beställdes för så länge sedan, är färdig får vi ta ställning till frågan.
Herr talman! Men när räknar Claes Elmstedt med att planen kommer? Det finns de facto ingenting i det nuvarande petitaarbetet som säger att man kommer att få några pengar om ens ett år och några månader. Det är ju ett helt orimligt förhållande att denna forskning år efter år skall vara så lågprioriterad samtidigt som man inte minst inom Claes Elmstedts eget parti går ut och säger sig prioritera fredsarbetet. Det gör man uppenbarligen inte. Ingenting hindrar att man redan i dag ger fredsoch konfliktforskningen något av de resurser som kommer t.ex. militärforskningen men också andra ändamål till del. Här inrättar man professur efter professur, men fredsoch konfliktforskningen får nöja sig med ett fåtal futtiga tjänster. Jag tycker att det är skamlöst.

Herr talman! Inte minst mot bakgrund av de senaste decenniernas drastiska befolkningsomflyttningar, förändringar i befolkningens sammansättning, sjunkande nativitet etc. har den demografiska forskningen hög aktualitet samt stor samhällsvetenskaplig och politisk betydelse. Flera riksdagsoch regeringsinitiativ har också de allra senaste åren tagits på detta område. Jag vill bara som exempel nämna uppdraget åt en speciell grupp inom statistiska centralbyrån att undersöka tänkbara orsaker till de sjunkande födelsetalen. Orsakerna till dagens situation måste alltid delvis sökas i det förflutna. Även demografisk forskning måste ha en historisk dimension. Vid sidan av demografisk forskning med statistisk eller social inriktning har under det senaste decenniet en historisk-demografisk forskning vuxit fram i Sverige. Denna är praktiskt taget helt knuten till det familjehistoriska projektet vid Uppsala universitets historiska institution och stöds av humanistiska forskningsrådet och riksbanksfonden. Verksamheten har en imponerande kvalitet och kvantitet. F. n. är 24 forskare knutna till projektet, och mer än 30 avhandlingar och andra större vetenskapliga verk har publicerats därifrån. Svensk befolkningsstatistik ger tack vare vår av ålder föredömliga kyrkobokföring unika möjligheter till befolkningsforskning, och Uppsalagruppen har omfattande internationella kontakter och åtnjuter högt anseende vid europeiska och amerikanska universitet. På regeringsuppdrag inkom under år 1979 humanistiska forskningsrådet, statistiska centralbyrån, universitetsoch högskoleämbetet och forskningsrådsnämnden med förslag till organisation och lokalisering av demografisk forskning i Sverige. I uppdraget ingick att lämna förslag om placering av och tidpunkt för inrättande av en första svensk professur i historisk demografi. Nämnda institutioner och myndigheter föreslog enhälligt att professuren skulle inrättas den 1 juli 1980 med placering i Uppsala. Uppsalagruppens existens innebär ju förutsättningar för att en sådan satsning på ämnet, som inrättandet av en professur innebär, ger utdelning i form av förstärkning och konsolidering av forskningen inom området. Det är därför med häpnad som man tar del av utbildningsministerns, nu av utskottet stödda, förslag att visserligen inrätta professuren, men att placera den inte där forskning i ämnet bedrivs utan som en ensam svala i Umeå. Motiveringen för detta är lika häpnadsväckande. Man hänvisar till existensen av en databas i Umeå — en databas, ursprungligen inrättad med arbetsmarknadsmedel och innehållande befolkningsdata från sju svenska socknar under en begränsad del av 1800-talet! Närheten till denna databas skulle alltså uppväga anknytningen till en nationellt och internationellt väl etablerad forskargrupp, närheten till social demografisk forskning i Stockholm-Uppsala-området och närheten till de stora centrala arkiven — arkiv med data från resten av Sveriges 2 500 socknar. Skälet är uppenbarligen ett svepskäl. I utskottsbetänkandet används det också på ett sätt som låter ana kritik mot databasens nuvarande ledning — varför skulle annars en professur i historisk demografi delvis motiveras med att den skulle ”innebära en förstärkning av databasens vetenskapliga ledning”? Kanske är det någon sorts regionalpolitik som här bedrivs — det är i varje fall inte konstruktiv forskningspolitik. Herr talman! Jag finner det — liksom tidigare Jörgen Ullenhag — föga meningsfullt att mot ett enigt utskott yrka bifall till den moderata motion som väckts i detta ämne, varför jag avstår från att göra det. Men jag vill bara uttala förhoppningen att åtminstone några av dem som i utskottet deltagit i detta för svensk befolkningsforskning olyckliga beslut upplever berättigade kval.

Herr talman! Jag hade faktiskt tänkt att göra några kommentarer angående forskningsråden och deras verkan i Norrbotten. Men jag skall avstå från det för att spara tid. — Jag antar, herr talman, att det inte är särskilt högt straff på att spara tid i kammaren. Jag skall i stället under några minuter säga någonting om reservation 6, som vi socialdemokrater fogat till betänkandet. Den gäller inrättandet av en professur i industriell organisation vid tekniska högskolan i Luleå. Norrbottens svåra situation har många gånger behandlats i den här kammaren, men tyvärr har vi inte lyckats särskilt väl när det gällt att finna lösningar på länets problem. I detta fall har vi att behandla en mycket konkret och som jag ser det också billig insats, som bedömts vara av stort värde för länets industriella utveckling. Länets näringsliv domineras helt av de tunga basindustrierna, och tillväxten av mindre och medelstor industri måste därför både stimuleras och stödjas. Företagsutveckling är en komplicerad process som består av många olika element, och här är behovet stort, både av forskning och av analys. I ett avsnitt av motionen 1979/80:1443 har vi motionärer närmare utvecklat hur vi med hjälp av tekniska högskolan i Luleå och en där inrättad professur i industriell organisation vill aktivt understödja den mindre och medelstora industrins utveckling. Tekniska högskolan utgör en oerhört viktig resurs i länet, och det finns många exempel på hur högskolan på olika sätt konstruktivt har medverkat, både till utveckling av befintliga företag och till nyetablering av företag i länet. När vi nu föreslår ett inrättande av denna professur är det för att vi snabbt vill göra skolan ännu bättre rustad att hjälpa till också med länets industriutveckling. Vi anser att professuren i industriell organisation har stor betydelse för utbildningen vid högskolan, då inte minst när det gäller den för oss så angelägna företagsledarutbildningen. Tekniska högskolan har i sin anslagsframställning prioriterat denna professur, och UHÄ har tillstyrkt inrättandet av den. Trots detta och med en krystad hänvisning till UHÄ:s utredning — och, får man väl förutsätta, även till det ekonomiska läget — vill både statsrådet och utbildningsutskottets majoritet skjuta denna fråga på en ganska osäker framtid. Herr talman! Nog vet jag att man i denna kammare ofta hänvisar till pågående utredningar och att motioner avslås med hänvisning till att utredningar pågår. Här har UHÄ anmält sin avsikt att utreda, och det räcker i sammanhanget för ett utskottsmajoritetens avstyrkande. Det är samma UHÄ som har klart tillstyrkt inrättandet av den av oss föreslagna professuren. Jag vill faktiskt kalla detta en krystad förklaring till att man inte vill vara med på att för en billig penning göra en insats och förstärka tekniska högskolan i Luleå och därmed aktivt ta itu bl.a. med Norrbottens svåra situation. När nu utbildningsutskottets majoritet tyvärr ställt sig avvisande vill jag avslutningsvis vädja till de borgerliga ledamöterna på Norrbottensbänken att lägga sina röster på vår reservation. Det räcker till för att säkra ett positivt beslut i frågan, och det tror jag faktiskt länets invånare skulle sätta stort värde på. Ja, jag vill närmast gratulera de borgerliga ledamöterna på Norrbottensbänken, som till priset av 200 000 kr. kan göra en verkligt aktiv insats för vårt län genom att stödja reservationen. Jag ser att Eva Winther är antecknad på talarlistan, och jag väntar med spänning på hennes besked. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation 6.
Herr talman! Det är klart att man som Karl-Erik Häll kan säga att det är en krystad motivering som utskottsmajoriteten har när man inte i det här ögonblicket går med på att professuren kommer till stånd. Men det är inte första gången som vi här i riksdagen har måst finna oss i att avvakta utredningar av olika slag innan vi skrider till verket. Det är faktiskt snarare så att det är utomordentligt sällsynt att riksdagen beslutar om inrättandet av professurer innan det föreligger en praktiskt taget enhetlig uppslutning och allt underlagsmaterial är färdigt. Jag påpekade i mitt inledningsanförande här i kväll att vi har gjort ett undantag när det gäller en professur vid KTH i Stockholm. Där är allt utredningsarbete färdigt, men det som saknas där, jämfört med vad som är brukligt, är att regeringen inte fört upp tjänsten i budgetpropositionen. Men utskottet bestämde alltså enhälligt att man ville ha den professuren, och det finns väl anledning att anta att riksdagen om en stund också följer utskottet. Sedan låter det naturligtvis bestickande när Karl-Erik Häll gratulerar de borgerliga ledamöterna på Norrbottensbänken, som till ett pris av 200 000 kr. kan få den här professuren och därmed — lät det ungefär som herr Häll menade — skaffa det mesta av Norrbottensproblemen ur världen. Men det är att tillmäta en professur litet mer värde än vad den egentligen har. Utskottsmajoriteten har som sagt ingalunda avskrivit den här frågan. Den kommer säkert igen, och då kanske med större lycka.
Herr talman! Jag framhärdar i påståendet att det är en krystad förklaring — och den blev inte särskilt mycket bättre efter den senaste repliken. Jag vill gärna fråga Claes Elmstedt: Vad är det man egentligen väntar sig att UHÄ skall säga i sin utredning? Och vad skall den ha för syfte? Den här utredningen skall göras av samma UHÄ, sade jag — och jag förmodar att det är riktigt — som klart tillstyrkt inrättandet av professuren. Jag förväntar mig att det tillstyrkandet inte är gripet ur luften. Man kan alltså på goda grunder tro att UHÄ kommer att ha samma uppfattning efter den här utredningen. Det handlar om 200 000 kr. Jag menar allvarligt att om man med ytterligare 200 000 kr. effektivare kan utnyttja de resurser som tekniska högskolan redan har, så vill jag på de grunderna gratulera dem på Norrbottensbänken som har möjligheter att fälla avgörande i den här frågan. Det tycker jag är väl använda pengar. Vi har med utbildningsutskottet gjort besök på tekniska högskolan och konstaterat att de alla resurser som i övrigt behövs finns på plats. Det rör sig om 200 000 kr. — precis som UHÄ har inskränkt sig till att tala om. Det är inte någon lösning på Norrbottensproblemen. Men jag menar att det är ett effektivt sätt att gripa sig an med en del av den problematiken. Och det är, som jag ser det, också ett billigt sätt.
Herr talman! Jag förringar ingalunda värdet av en professur i industriell organisation, långt därifrån. Som svar på Karl-Erik Hälls fråga, vad det är vi väntar oss att UHÄ skall komma med, vill jag säga: UHÄ har självt anmält att man kommer att utreda resursbehoven i detta avseende. När man sedan lägger papperen på bordet får vi ta ställning till dem. Jag skulle inte alls hålla för otroligt att det kommer att bli en positiv behandling. Det kan jag självfallet inte här lova någonting om. Men eftersom UHÄ redan har aviserat den här professuren finns det väl anledning att anta att det material som kommer därifrån i varje fall skall peka i positiv riktning. Då finns det anledning att tro att det blir möjligt för riksdagen att fatta ett beslut i den riktningen.
Herr talman! Claes Elmstedt antar att UHÄ kommer att säga ja i utredningen, och han säger att det ju är UHÄ som har lagt fram förslaget om utredning. Varför inte fästa lika stort avseende vid att UHÄ också klart har tillstyrkt inrättandet av professuren? Då kunde man ju förenkla det hela, och Claes Elmstedt kunde åtminstone säga att det egentligen är de här pengarna det handlar om. Då skulle jag ha litet större respekt för hans uppfattning.

Herr talman! Min motion 1547 har väckts dels med anledning av riksdagens uttalande om att Luleå skall utvecklas till ett metallurgiskt centrum, dels med anledning av att vi i Luleå har landets f.n. enda metallurgiska forskningsstation och att det redan nu finns forskning och utbildning inom områden som gränsar mot metallurgi. Det pågår också mellan högskolorna en diskussion om behovet av en ökad profilering av resp. högskola. Och en ökad profilering kan vara ett sätt att använda de samlade resurserna så effektivt som möjligt. Det gäller både utbildning och forskning. Utskottet säger att det inte nu föreligger skäl för en undersökning av möjligheterna att flytta över resurser på detta område till Luleå. Jag tolkar utskottets skrivning så att det här är ett förslag som kan ha framtiden för sig, och jag har därför inget yrkande. När det gäller professuren i industriell organisation i Luleå kan jag försäkra Karl-Erik Häll att jag är lika angelägen som han om att högskolan skall byggas ut — och det har ju också skett successivt under senare år. Men jag kommer givetvis — på samma sätt som Karl-Erik Häll gjorde när socialdemokraterna satt i regeringsställning — nu att följa statsrådets och utskottets förslag på denna punkt.

Herr talman! Jag vill ge ett kort svar till Margot Wallström, som frågade hur vi från folkpartiets sida kan tänka oss att gå emot ett förslag som företrädare för folkpartiet på länsplanet har stött. Det gäller alltså frågan om de regionala utvecklingsråden. Det är inte ett dugg konstigt — det händer t.o.m. i de bästa familjer. Det är inte sällan samtliga ledamöter på en viss länsbänk röstar på ett visst sätt, helt emot vad majoriteten inom resp. parti tycker. Det är väl alldeles utmärkt att det är på det sättet. Jag utgår ifrån att även Margot Wallströms partivänner söker göra en sammanfattande bedömning av hur klokt det här förslaget är. Claes Elmstedt har redan motiverat varför det är svårt att försvara inrättandet av regionala utvecklingsråd. Det finns ju redan nationella organ såsom forskningsråd, STU, riksbankens jubileumsfond och Norrlandsfonden samt därutöver inte minst regionala utvecklingsfonder. Jag tror inte alls att Värmland gynnas av att man inrättar ytterligare ett organ. Denna tanke har, såvitt jag förstår, inte stöd från något forskningsansvarigt organ. Jag ser att Margot Wallström begär ordet, och det vore intressant att få höra vilka det är som har stött det här förslaget och vilka forskare man har haft kontakt med. Vi har organ så det räcker, och jag tror inte att Värmlands län eller något annat län gynnas av detta förslag. Det är som sagt inte ett dugg märkvärdigt att vi här i riksdagen har en annan inställning i vissa frågor än vad lokala partikamrater har.

Herr talman! Jag hade inte tänkt gå in i denna debatt, men eftersom Margot Wallström ställde frågan hur jag tänker rösta, vill jag klargöra min inställning. Margot Wallström påstår att jag skulle ha sagt att jag skulle rösta på alla förslag som läggs fram. Herr talman! Jag trodde verkligen att Margot Wallström höll sig för god för att jamsa med i kören av organiserade förvanskningar av mina yttranden. Jag vet inte för vilken gång i ordningen som jag blir angripen här av socialdemokratiska ledamöter från Värmland. Jag har sagt att jag är villig att rösta för vettiga förslag som kan skapa goda möjligheter för människorna i Värmland. Men vi har det inte så gott ställt med pengar i vårt land att vi kan vidta vilka åtgärder som helst. Det står tydligt och klart för alla ledamöter av denna kammare, eller bör i varje fall göra det. Frågan är då hur man kan få ut det mesta av pengarna. Jag ställde häromdagen i en annan församling till personer som har ett huvudansvar på forskningens område frågan huruvida det var möjligt för dem att få ut en bra effekt av de regionala forskningsrådens verksamhet. Jag fick det svaret att det förekommer en splittring av resurser som inte är särskilt rekommendabel. Flera socialdemokratiska riksdagsledamöter var närvarande när jag fick detta svar. Jag kan inte finna att det är vettigt med en sådan splittring av resurserna på detta område. Speciellt när det är smått om pengar. Jag hoppas samtidigt att forskning vilken, såsom utskottet skriver och här har sagts, pågår på andra håll också skall komma Värmland till del. Jag ser det mot denna bakgrund så att man kan få ut större nytta för de pengar som riksdagen beviljar än genom anslag till regionala forskningsråd. Därför kommer jag att stödja utskottets förslag.

Herr talman! Jag vill bara kort säga att jag har gjort den bedömningen att det finns bättre sätt att ta till vara resurserna med tanke på landets ekonomi i stort och att också vi i Värmland kan få nytta av dessa. Därför har jag intagit den ståndpunkt som jag här redovisat. Margot Wallström säger att hon inte hade väntat något annat svar från mig än det som jag har givit. Varför har hon då ställt sina frågor till mig? Det kan väl i så fall bara ha varit för att provocera och för att ta kammarledamöternas tid i anspråk.